Fru talman! Än en gång uttalar justitieutskottet sin oro över domstolarnas arbetsbelastning. Deras arbetssituation är en fråga av allra största betydelse. Det är oerhört viktigt att domstolarnas dömande och rättsvårdande verksamhet blir kvar på den hittillsvarande och, som vi tycker, höga nivån. ”Hit men inte längre”, löd det ganska samstämmigt från denna talarstol, när riksdagen handlade den krympande medelstilldelningen för de allmänna domstolarna Prot. 1985/86:134 förra året. Trots en ganska välvillig behandling av domstolsväsendet i förhållande till en del andra myndigheter har vi förmodligen passerat det ”hit men inte längre” som allmänt åberopades förra året. Eniga uttalanden här i kammaren och lika eniga utskottsskrivningar tycks sällan nå den rätta adressen, dvs. finansdepartementet. Om de händelsevis når dit får de föga eller ingen effekt. Vid en samlad bedömning av de olika faktorer som inverkar på domstolarnas resursbehov — målutveckling, bibehållen kvalitet i dömandet, servicegrad, personalens arbetsförhållanden osv. — kan vi i folkpartiet i princip godta det förslag som föreligger. Ett avgörande inflytande när det gäller denna ståndpunkt har den analys av kvaliteten på domstolarnas dömande verksamhet som ombesörjs av domstolsverket och den attitydundersökning som för närvarande äger rum vad gäller allmänhetens syn på domstolarna. I en motion har vi i folkpartiet hemställt att ytterligare 5 milj.kr. anslås till de allmänna domstolarna. Vi har också begärt att reglerna om åtalsunderlåtelse — som jag talade om för en stund sedan — skulle göras mera effektiva. Om vi återgår till de regler för åtalsunderlåtelse som gällde före den 1 juli 1985, leder det högst sannolikt till en ökad arbetsbelastning för de allmänna domstolarna. Jag yrkar således bifall till reservation 3 — som Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga står bakom —, men under förutsättning av bifall till reservation 2 i justitieutskottets betänkande 22. När det gäller antalet nämndemän i tingsrätt har vi mycket bestämt motsatt oss en minskning i normalfallet från fem till tre nämndemän. Under en rad år har företrädare för folkpartiet redogjort för skälen till denna vår inställning. Jag skall därför inte dröja vid dessa skäl nu. Jag konstaterar bara att de naturligtvis gäller fortfarande. Med hänsyn till att domstolsverket för närvarande genomför en översyn av domförhetsreglerna avstår vi denna gång från att begära en omedelbar ändring av reglerna — dvs. en omedelbar återgång till systemet med fem nämndemän. Jag vill dock betona att folkpartiets principiella uppfattning om antalet nämndemän är densamma som tidigare.

Fru talman! Vårt rättssystem vilar på en arbetsfördelning mellan polismyndigheten, åklagarväsendet och domstolsväsendet. Polis och åklagare har ansvar för uppspårning och utredning av brott, medan domstolarna har att avgöra skuldfrågan och att utdöma påföljd. Det är av värde att denna arbetsfördelning upprätthålls. Enligt centerpartiets mening är rättssäkerheten i fara om domstolarnas dömande funktion inte hävdas. Går vi tillbaka till år 1940, kan vi konstatera att det var domstolarna som till 100 26 avgjorde vilka som var skyldiga till brott. År 1980 däremot fastställde domstolarna skuldfrågan i endast 19 92 av fallen. I dag är det således polis och åklagare som i över 80 96 av fallen avgör om någon gjort sig skyldig till brott. Antalet åtalsunderlåtelser som meddelas av åklagare har ökat under senare år. Åklagarens möjligheter att meddela åtalsunderlåtelse har också vidgats avsevärt. De vidgade möjligheterna till åtalsunderlåtelse motivera des främst av ekonomiska skäl. Förslaget syftar inte till att stärka rättssäkerheten. Vi i centerpartiet motsatte oss beslutet om utökad åtalsunderlåtelse. Vi ansåg nämligen att förslaget från ett flertal utgångspunkter var helt oacceptabelt. Vi har samma åsikt i dag — det framkom i debatten om justitieutskottets betänkande nr 22. Ingen del av den offentliga sektorn kan självfallet tillåtas verka utan hänsyn till det statsfinansiella läget. Varje restriktion av rättsväsendet måste dock utgå från kraven om rättssäkerhet och skydd för både offer och gärningsman. Det ekonomiska läget får inte ensamt styra rättsväsendets inriktning. Den grundläggande arbetsfördelningen mellan polis, åklagare och domstol bör bevaras. I centerpartiet anser vi att en bred lekmannamedverkan i domstolarna är av stort värde av flera skäl. Först och främst utgör nämndemannainflytandet en garanti för att domstolarnas avgöranden ligger i linje med allmänna rättsuppfattningar i samhället. Av särskilt värde är nämndemannamedverkan när det gäller bedömningsfrågor, t.ex. angående påföljdsval eller bevisvärdering. Nämndemännens medverkan bidrar därigenom till att medborgarnas förtroende för rättsskipningen upprätthålls. Vidare tillgodoser nämndemännen medborgarnas intresse av insyn i domstolarnas verksamhet. Det är således från såväl allmänt demokratiska synpunkter som av rättssäkerhetsskäl angeläget att den i ett mål medverkande nämndemannagruppen har en så bred förankring i samhället som möjligt och en i politiskt hänseende allsidig sammansättning. fr.o.m. den 1 juli 1983 tjänstgör normalt endast en lagfaren domare och tre nämndemän i tingsrätt mot tidigare fem nämndemän. Minskningen av nämndemännens antal i de flesta mål i tingsrätt innebär att den önskvärda allsidigheten och bredden har försämrats genom den del av rättsskipningen där tyngdpunkten i praktiken ligger för de allra flesta människor. Enligt centerpartiets mening har minskningen av antalet nämndemän på ett olyckligt sätt begränsat lekmannainflytandet. Vi har därför i en motion och nu i en reservation fogad till detta betänkande föreslagit att domförhetsreglerna för tingsrätt bör ändras på så sätt att den ordning som gällde före ändringen 1983 återinförs. Det antal nämndemän som normalt skall delta i avgörandena bör således bestämmas till fem. Regeringen har gett domstolsverket i uppdrag att göra en mer allmän analys av överklaganden och ändringsfrekvenser i samtliga mål och ärenden i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstolarna. Det är värdefullt att en sådan analys kommer till stånd. Härigenom kommer det att skapas ett underlag för att man skall kunna bedöma den kritik som ibland förs fram om att kvaliteten på domstolarnas dömande verksamhet skulle ha sjunkit. Det är också av värde att den attitydundersökning om allmänhetens syn på domare och domstolar som domstolsverket genomförde förra året kommer att bli närmare analyserad. Jag vill med det anförda yrka bifall till reservationerna nr 1 och 4 i justitieutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Låt mig först konstatera att i det sedvanliga ärendet om anslag till domstolsväsendet, som vi skall ta ställning till om en stund, är utskottet i stort sett enigt. Det finns skäl att inledningsvis nämna att anslaget till de allmänna domstolarna nu överskrider 1 miljard och att anslaget till de allmänna förvaltningsdomstolarna uppgår till omkring 330 miljoner. Arbetsläget vid de allmänna domstolarna inger en viss oro, som utskottet också har gett uttryck för i betänkandet. Det är angeläget att arbetsförhållandena inom domstolarna förblir sådana att den hittillsvarande höga standarden i dömandet och rättsvården i övrigt bibehålls, säger utskottet. När det gäller tingsrätterna, som är den tunga delen i vårt rättsväsende, visar målstatistiken att det totala antalet inkomna mål har minskat något. Samtidigt har dock antalet avgjorda mål sjunkit. Det gör att målbalansen tyvärr fortfarande ligger på en, enligt min mening, alltför hög nivå. Medelstilldelningen till de allmänna domstolarna innebär enligt utskottets förslag en relativt kraftig begränsning av huvudalternativet. Sven Munke drog kanske fel slutsats av det som står i betänkandet. Han sade att det vi föreslår är en kraftig begränsning av medelstilldelningen. Det är faktiskt tvärtom, vi gör en kraftig begränsning av den besparing som skulle ha blivit nödvändig om vi hade följt huvudalternativet. Det är, tror jag, i stort sett inte mer än en tredjedel av den besparingen som de 5 miljoner som skiljer oss åt innebär. Men det kan vara lätt att läsa fel och dra fel slutsats, det gör vi oss väl alla skyldiga till ibland. Anslaget ökar i alla fall med 75 milj.kr. jämfört med innevarande budgetår. Totalt blir det 1 018 miljoner. Moderaterna har i sin reservation, nr 2, föreslagit ett anslag på 1023 miljoner, alltså en höjning med 5 miljoner i förhållande till majoritetsförslaget. Det är en i och för sig ganska blygsam förstärkning, kan man tycka. Man motiverar den med att dessa 5 miljoner behövs, för annars är det en uppenbar risk att domstolarna inte längre kan bibehålla sin höga kvalitet i väsentliga avseenden. Nu är det naturligtvis inte så att kvalitetsgränsen går just vid de här 5 miljonerna. Utskottets majoritet anser att den medelstilldelning som regeringen föreslår bör kunna godtas utan att därmed vare sig rättssäkerheten eller effektiviteten vid domstolarna sätts i fara. Jag vill också erinra om det rationaliseringsarbete som pågår inom domstolsväsendet i syfte att åstadkomma större effektivitet och bättre resursanvändning, t.ex. förenklade rutiner inom administrationen, flexiblare personalanvändning och bättre dimensionering av resurserna mellan olika domstolar. Här finns enligt min mening utrymme för en och annan besparing. En för kammaren gammal välkänd fråga behandlas också i det här betänkandet och det är antalet nämndemän i tingsrätt. Den huvudregel som har gällt sedan den 1 juli 1983 innebär att tingsrätt i familjerättsliga tvistemål och vissa brottmål är domför med en lagfaren domare och tre nämndemän. Om det gäller brott där straffet är minimum två års fängelse, skall nämndemännens antal vara fem. I den här frågan finns det en reservation. Det är i år centerpartiet ensamt som föreslår att man från den 1 januari 1987 återgår till de regler som gällde före den 1 juli 1983. Man kan vara litet förvånad över den här reservationen, eftersom det just nu pågår en utvärdering av nämndemannareformen. Regeringen gav nämligen den 23 januari domstolsverket i uppdrag att utvärdera de ändrade domförhetsreglerna i underrätterna när det gäller antalet nämndemän och nämndemäns rösträtt. Utvärderingen skall ske i samråd med Sveriges domareförbund, Sveriges advokatsamfund och Nämndemännens riksförbund. Det garanterar att det kommer in synpunkter från skilda håll. Uppdraget skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 1986. Därför tycker jag inte att det känns meningsfullt att i dag ha en omfattande debatt i den här frågan, dels med hänsyn till att den pågående utvärderingen beräknas vara klar inom 5—6 månader, dels därför att vi den 17 april förra året hade en lång debatt i den här kammaren om tingsrätternas sammansättning. Sedan dess har ingenting inträffat som kan ge skäl till att inte avvakta utvärderingen. Det kan väl inte, Gunilla André, vara till nackdel att ha fakta tillgängliga när frågan diskuteras? Jag är som sagt litet förvånad över er reservation just för att den ger intryck av att ni vill ha beslut innan resultatet är redovisat därför att ni inte hyser tilltro till den kommande utvärderingens trovärdighet, men så kan det väl inte vara.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
Herr talman! Helge Klöver har alldeles rätt i att 5 milj.kr. inte är mycket att tvista om i det här sammanhanget när det rör sig om över 1 miljard. Det är vi nog rörande överens om. Men man får inte glömma bort att brottsligheten fortsätter att öka och ökar mycket kraftigt. Domstolsverkets enkät om förtroendet för domstolarna talar sitt tydliga språk om att medel för rättsskipningen behövs. Vi menar från moderat håll att man inte skall pruta, speciellt som man räknar med att arbetsbelastningen blir större. Vi är mycket väl medvetna om att det kan finnas rationaliseringspengar att hämta, men i dagens läge anser vi nog att de S miljonerna är väl placerade, om riksdagen nu går med på vår reservation 2.
Herr talman! Jag nämnde i mitt förra inlägg att jag tycker det är bra att domstolsverket har fått uppdraget att göra en mer allmän analys av överklagandena och ändringsfrekvenserna i samtliga mål och ärenden i de allmänna domstolarna och i förvaltningsdomstolarna. Men när det gäller antalet nämndemän tycker vi från centerpartiets sida att det redan nu finns klara bevis på att det inte var någon bra ändring som majoriteten i riksdagen genomdrev 1983 och att man utan vidare dröjsmål bör återgå till den gamla ordningen när det gäller antalet nämndemän.
Herr talman! Helge Klöver tyckte att de 5 milj.kr. som vi önskade utöver regeringens förslag inte var så mycket att orda om. Men om riksdagen beslutar om ändrad reglering av åtalsunderlåtelseinstitutet, kommer domstolarna att få en ökad arbetsbelastning, och vi tror att det kommer att kosta ca 5 milj.kr. Skall vi ha en ändring av regleringen av åtalsunderlåtelseinstitutet, kräver konsekvensen att vi är beredda att slussa ut ytterligare 5 milj.kr. till de allmänna domstolarna.
Herr talman! Till Gunilla André vill jag säga att det är väsentliga frågor vi kan få svar på i den utvärdering som domstolsverket har att göra tillsammans med de organisationer jag räknade upp. Man skall bl.a. belysa hur många brottmål som avgjorts utan nämndemän, med tre resp. fem nämndemän, förekomsten av skiljaktiga meningar, sambandet mellan skiljaktiga meningar och överklagandeoch ändringsfrekvens, hur nämndemannakåren ser ut i fråga om inkomstförhållanden och hur ofta nämndemännen tjänstgör. Jag tycker att det vore bra att ha svar på dessa frågor när vi skall föra en sakdebatt i ärendet. Hittills tycker jag mig ha funnit ganska mycket av allmänt tyckande utan särskilt mycket fakta bakom. Jag berörde inte folkpartiets reservation om 5 milj.kr. därför att dessa pengar är specialdestinerade under förutsättning att kammaren bifaller vad som yrkats i betänkandet om åtalsunderlåtelse. Moderaterna är ensamma om att vilja generellt öka anslaget med 5 miljoner. Jag delar oron som framförts — det gör också utskottet; jag citerade vad vi har skrivit. Men domstolarna har icke drabbats av besparingar i samma storleksordning som andra myndigheter. Vi tror icke att de 5 miljonerna är avgörande för kvaliteten i domstolarnas verksamhet, som moderaterna i sin reservation framför farhågor om. Jag tror att det inom domstolsväsendet finns utrymme för att klara en med 5 miljoner minskad tilldelning i förhållande till moderaternas förslag.
Herr talman! Helge Klöver säger att det förekommer ett allmänt tyckande när det gäller nämndemännen.

Herr talman! Nämnden i tingsrätt skall spegla det allmänna rättsmedvetandet och allmänt rådande värderingar i samhället på ett någorlunda allsidigt och representativt sätt — det är i dag själva grunden för nämndens legitimitet. Lagen är som bekant ofta oklar, mångtydig eller ofullständig. Det låter sig för övrigt inte göras att, annat än undantagsvis, skriva en lag så, att den tar sikte på alla tänkbara konkreta situationer och händelser. Denna s.k. kasuistiska metod hör en svunnen och från lagskrivningssynpunkt mer idyllisk tid till, vilket de klassiska stadgandena i bl.a. byggningabalken bär vittnesbörd om. Jag tänker då närmast på de kända orden: ”flyga bi bort i annans skog” eller ”löpa svin ur en skog i annan som ej ligga samman”. Men inte ens på den tiden gick det att helt undvika bruket av vissa tänjbara, mera obestämda regler. Enligt den gamla strafflagen — för att ta ett enda exempel -— gjorde den sig skyldig till inbrottsstöld som ”med våld å mur, vägg, golv, tak, lucka, fönster, port, dörr, lås eller annat dylikt stängsel brutit sig in i gård” etc. Vad är orden ”annat dylikt stängsel” om inte embryot till en generalklausul? Lagtexten i sig är således inte, som många tycks tro, att likna vid ett slags matematisk tabell, där det rätta svaret anges i klara siffror eller bokstäver. Till det sagda kommer det flitiga bruket i lagtext av begrepp sådana som billig, skälig, otillbörlig, god sed, och, för brottsbalkens del, hänsynslöshet, råhet och farlig. En helt annan sak är att man i lagskrivandet bör sträva efter så stor exakthet och noggrannhet som möjligt. Här var det långt bättre beställt, innan lagstiftningsraseriet satte in så småningom efter krigets slut. Hur skall domstolen då gå till väga för att kunna lösa det underställda fallet — det må vara ett tvistemål eller ett brottmål? Domstolen får ju inte säga ”pass”. Svaret blir enligt den finländske professorn Aulis Aarnio i uppsatsen Värdena och domarreglerna, intagen i Festskrift till Jan Hellner 1984, att valet av det slutliga innehållet blir beroende av domarens värden och värderingar. Det är därför inte möjligt att skarpt skilja mellan rätt och moral. Rättsnormerna utgör enligt professor Aarnio endast en del av samhällsnormerna. Domaren måste med andra ord ständigt ha fingret på tidens puls.

I en annan uppsats i samma festskrift citerar professor Sven-Olof Lodin Aristoteles, som för länge sedan uttryckte samma sak, nämligen att en lagregel inte kan ge svar på alla tänkbara situationer och att det därför blir domstolens sak att döma som lagstiftaren själv skulle döma, om han varit närvarande vid tillfället, och så som han skulle ha beslutat, om han känt till det ifrågavarande fallet. En med Aristoteles uttalande överensstämmande lagregel finns för övrigt inskriven i den schweziska civillagen av år 1907. Som jämförelse må i korthet nämnas att Montesquieu, som levde under 1700-talet, hävdade en rakt motsatt mening. Enligt honom var staten ett organ i vilket domaren utgjorde munnen som uttalade lagens ord. Montesquieus domarideal var således en domare utan egna tankar och utan någon möjlighet att spegla och ge uttryck för egna erfarenheter och värderingar. Åsikterna om domarens roll har sålunda växlat från tid till annan. Montesquieus uppfattning är inte dagens. Mera om detta står att läsa i en artikel av professor Kjell Modéer betitlad Godtycklighet inom rättsstatens ramar, som ingår i en serie skrifter tillägnade Gustaf Petrén, utgivna av stiftelsen Rättsfonden, december 1984. Då alltså domarens värden och värderingar mer eller mindre avgör domens innehåll säger det sig självt att urvalet av domstolsledamöterna bör vara sådant att domstolen blir ett uttryck för det allmänna rättsmedvetandet. Att representativiteten och allsidigheten är större om antalet nämndemän är fem än om antalet är tre behövs det ingen särskild utredning för att få bekräftat. Reformen av år 1983, som innebär att antalet nämndemän i tingsrätten reducerades med 40 96, var följaktligen ytterst olycklig från rättsordningens synpunkt. Riktigheten av denna uppfattning är allmänt befäst. Överallt beklagas reformen såväl av yrkesdomarna som av nämndemännen själva. Sveriges domareförbund skrev sålunda den 30 oktober 1984 till justitieministern bl.a.: ”Nämndemannakårens allsidiga sammansättning har under åren ansetts vara av stort värde i och för sig.

”- Underhandskontakter med representanter för alla riksdagspartierna pekade mot en positiv lösning av frågan om antalet nämndemän. Men i riksdagsdebatten visade det sig, att politiska krumbukter och taktiska finter tydligen var väsentligare än att tillmötesgå önskemålet från en enig domareoch nämndemannakår om en ur rättstrygghetssynpunkt väsentlig ändring av lagen.

Återigen kommer — med nämndemannaföreningens ordval — taktiska finter att påverka utgången i riksdagen. Genom att i januari i år, dvs. för ungefär tre månader sedan, uppdra åt domstolsverket att göra en s.k. utvärdering av domförhetsreglerna har regeringen lyckats förmå utskottets majoritet att skjuta frågan från sig för en tid av ett år, en majoritet i vilken även ledamöterna från moderaterna och folkpartiet ingår. Samtidigt avslog majoriteten en motion från mig med krav på omedelbar återgång till fem nämndemän. Utredningen är helt meningslös från de utgångspunkter som är bestämmande för antalet fem nämndemän. Den skall t.ex. avse hur ofta nämndemännen tjänstgör och hur nämndemannakårens inkomstförhållanden ser ut. Herr talman! Det finns flera vägande skäl till förmån för fem nämndemän. I min motion har jag åberopat betydelsen av kontinuitet och likformighet. I — Prot. 1985/86:134 reservation nr 1 av centerledamöterna och i det särskilda yttrandet av övriga 6 maj 1986 borgerliga ledamöter hänvisas till bevisvärdering och påföljdsval. Vid föregående riksmöte förelåg det en enhällig borgerlig uppfattning om att 1983 års reform snarast borde upphävas. Det gladde mig personligen, eftersom jag — med mer än 30 års erfarenhet från domstolsväsendet — är en varm anhängare av en stark nämndemannakår, som ju har rötter långt tillbaka i vår historia och som utgör del av vårt rättsarv. I dag är det tyvärr bara centerpartiet som utan dröjsmål vill återställa den gamla ordningen. Jag är besviken. Min motion är något hårdare i yrkandet än centerreservationen. Min motion avser även nämndemän i länsrätt. Bl.a. för att förenkla handläggningen avstår jag emellertid från att yrka bifall till min motion och yrkar i stället bifall till reservation 1 som är fogad till betänkandet.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till justitieutskottets hemställan i betänkande 24 på samtliga punkter utom punkterna 11 och 21, där jag i stället yrkar bifall till reservationerna 2 och 3. Det får enligt min mening vara Hans Göran Francks uppgift att försvara propositionen och betänkandet i dess helhet. Jag vill bara som utskottets ordförande inledningsvis anmäla att vi från folkpartiets och centerns sida i stort sett har kunnat ansluta oss till förslaget om den nya lagstiftningen om disciplinoch straffansvar inom krigsmakten. Det har sedan länge stått klart att det militära ansvarssystemet behöver reformeras och att en utgångspunkt för en reform är att reglerna på det militära området så långt det går bör anpassas till det regelsystem som gäller i samhället i övrigt. Det bör också sägas ifrån här att det under propositionens behandling i riksdagen kommit ändringsförslag, som är av den arten att de lett till att utskottet i vissa delar gjort både ändringar och tillägg till propositionen. Man får bara hoppas, herr talman, att de myndigheter som skall tillämpa den nya lagen verkligen läser förarbetena, alltså inte bara regeringens proposition utan också rikdagens utskottsbetänkande, vilket är mycket noga i det här fallet. Ändringarna är både redaktionella och sakliga. Vi i justitieutskottet har alltså varit, i likhet med försvarsutskottet, mer övertygade än försvarsministern om att militäransvarskommitténs förslag i fråga om den påföljd som heter utegångsförbud var mycket väl genomtänkt. Vi från utskottsmajoriteten har därför stannat för att det bör kunna utdömas inom latituden 1—15 dagar, i stället för som enligt propositionens förslag 7—-15 dagar. Denna ändring, som alltså framgår av utskottsbetänkandet, har medfört vissa följdändringar. En annan ändring som har kommit under riksdagsarbetet gäller talerätt för justitieombudsmannen och justitiekanslern mot beslut om disciplinansvar. Om dessa frågor, liksom om övriga mindre ändringar, är vi från folkpartiet ense med majoriteten. Det är vi däremot inte beträffande skadeståndsansvar för värnpliktiga. Utskottsmajoriteten medger mycket öppet att försvaret årligen förlorar miljoner kronor därför att en massa materiel som lämnas till de värnpliktiga försvinner eller skadas och aldrig återkommer. Majoriteten medger också att det här är ett allvarligt problem. Då är enligt vår uppfattning den enda rimliga slutsats man kan dra att man bör göra något åt det. Problem är nämligen till för att lösas, inte för att växa sig ännu större därför att ingen ingriper. Militäransvarskommittén, som ju från början har varit inkopplad på denna lagstiftning, föreslog också en lösning av problemet, nämligen en särskild skadeståndsregel. Vi reservanter tycker att det förslaget var bra. Vi tycker nämligen att om man vet att staten gör kanske 10 milj.kr. förlust årligen, eller mer, en förlust som är förorsakad av slarv, nonchalans, oaktsamhet, ja, kanske t.o.m. oärlighet, så bör staten försöka ta till vara sin rätt och kräva skadestånd. Unga människor som gör sin värnplikt får faktiskt en viss avslutande fostran i samband med värnplikten. Under sådana förhållanden är det enligt vår uppfattning orimligt att de samtidigt, utan att det blir någon som helst reaktion från samhället, skall kunna visa nonchalans för statens egendom. Militäransvarskommitténs förslag var ägnat att skydda försvarets egendom — det är allas vår egendom — och lära de värnpliktiga större respekt för vad som är mitt och ditt. Vi beklagar att utskottsmajoriteten inte har velat ansluta sig till förslaget. Detta förslag tillstyrker däremot vi i en reservation som är undertecknad av moderata samlingspartiet, folkpartiet och centern. Som avslutning, herr talman, vill jag bara påpeka att vi från folkpartiets sida har avlämnat ett särskilt yttrande i fråga om kroppsvisitation. Vi vill inte reservera oss mot majoriteten. Vi utgår från att ett synsätt som respekterar människors integritet kommer att bli i praktiken rådande också inom de militära myndigheterna, när man anser att man måste gå fram med kroppsvisitation. Låt mig allra sist erkänna en sak, herr talman. När jag i min ungdom läste juridik i Lund sade min lärare: Den militära rättegångsbalken behöver inte ni flickor lära er någonting om. Tack och lov behöver flickor lära sig det i dag, för den handlar också om kvinnor som undergår militär utbildning.

Herr talman! I detta ärende aktualiseras också frågan om återinförande av ämbetsansvaret. Det föreligger ett flertal motioner till årets riksmöte, liksom till föregående riksmöte, om återinförande av ämbetsansvaret. Denna fråga tas upp i både försvarsutskottets och konstitutionsutskottets yttranden till justitieutskottet. Ett beslut av riksdagen om en översyn av det straffrättsliga ansvaret för tjänstemän på det statliga och kommunala området tas alltså under innevarande riksmöte. En utgångspunkt för denna översyn kan, enligt konstitutionsutskottets yttrande i ärendet, bli att en reell skärpning av straffansvaret kommer att äga rum. Det är mot denna bakgrund synnerligen olyckligt att majoriteten i justitieutskottet ändå valt att nu ta ställning för en både omfattande och genomgripande reformering av ansvarssystemet för den militära personalen, som innebär att det straffrättsliga ansvaret i allt väsentligt slopas utan att man avvaktar översynen av ämbetsansvaret i vid mening. Den nya ordningen för militäransvaret träder — om riksdagen tar beslut i dag i kraft den 1 juni nästa år. En betydande insats måste äga rum inom det militära försvaret för att utbilda olika personalkategorier i det nya systemet. Kommer en översyn av ämbetsansvaret mera generellt om säg tre år att leda till en reell skärpning av straffansvaret, måste alltså inom det militära försvaret ånyo genomföras en utbildningsinsats för att chefer, auditörer, rättsvårdsofficerare m.fl. inte skall begå rättsfel till men för enskildas rättssäkerhet. Min uppfattning är att särskilt justitieutskottet bör vårda sig om att detta inte äger rum utan att rättssäkerheten kan bevaras. Vi moderater finner hela denna uppläggning egendomlig och dessutom betänklig. Enligt vår mening borde man ha avvaktat med reformen om militäransvaret till dess ämbetsansvaret i stort principiellt lagts fast. Då hade också det militära ansvarssystemet kunnat verka säkert och för lång tid framåt. Jag tror att det är viktigt att man just på det här området lägger fast reformer med en viss konsekvens för ganska lång tid framöver. Jag säger detta oavsett de sakliga invändningar som man kan ha emot förslagen om militäransvaret i sig. Vi har mot denna mera principiella bakgrund yrkat avslag på propositionen i dess helhet. Det innebär naturligtvis inte att vi i alla delar motsätter oss reformförslagen. Men, herr talman, det finns enskildheter i detta förslag som enligt vår mening inte är godtagbara. Låt mig börja med en mera allmän synpunkt. Militäransvarskommitténs förslag och propositionens förslag genomsyras av den principiella utgångspunkten att ansvarsreglerna på det militära området bör anpassas till det regelsystem som gäller i övrigt i det civila samhället i fredstid. Vi moderater tycker naturligtvis att det är en lovvärd ambition, och vi instämmer i denna strävan. Men enligt vår mening har ambitionen både i militäransvarskommitténs Prot. 1985/86:134 förslag och i propositionen drivits därhän att man nästan helt har bortsett från 6 maj 1986 att verksamheten och förhållandena inom försvarsmakten både i fred och naturligtvis särskilt under krig inte kan jämställas med vilken fredstida civil verksamhet som helst. Jag tror att detta ligger i öppen dag för den som tänker efter något. Jag skall nu i korthet ta upp några punkter i propositionens förslag som vi är särskilt kritiska mot. I fredstid skall för anställd militär personal gälla samma regler som nu gäller för statsförvaltningen i övrigt. En militär officer skall i detta hänseende alltså jämställas med vilken byrådirektör eller annan tjänsteman som helst inom den civila statsförvaltningen. Men för värnpliktiga skall i fredstid gälla en särskild lagstiftning beträffande disciplinförseelser. I krigstid skall den anställda militära personalen och de värnpliktiga underkastas samma disciplinregler som föreslås gälla för värnpliktiga i fredstid. Dessa förslag får följande konsekvenser. 1. Olika regler kommer att gälla för värnpliktiga och för fast anställda i fredstid. 2. Olika regler kommer att gälla för fast anställda i krig och fred. 3. Det straffrättsliga ansvaret slopas i allt väsentligt för båda kategorierna i både fred och krig. Herr talman! Förslagen vittnar enligt min mening om dålig kunskap och erfarenhet om den militära utbildningsoch övningsverksamheten. En värnpliktig löjtnant, chef för en pluton, och en fast anställd löjtnant, chef för en pluton, kommer under en krigsförbandsövning — trots exakt lika ansvar och skyldighet — att vid ett lika begånget fel underkastas olika disciplinsystem och olika påföljd. Jag frågar mig om detta är att anse som likhet inför lagen. Utgångspunkten för den militära utbildningsoch övningsverksamheten är att den skall bedrivas så realistiskt och så nära de verkliga förhållanden som kan komma att gälla under krig som möjligt. Det ställer också under fredstid hårda krav på ansvarskänsla, lydnad, ordning och strikt iakttagande av säkerhetsföreskrifter. Att införa en ordning med skilda ansvarssystem för den fast anställda militära personalen i fred och krig är ägnat att leda till både betänkligheter och svårigheter för denna personal. Det finns risk för att de krav som kan komma att ställas i krig efterges eller betraktas som mindre väsentliga under övningsverksamhet i fred. Kunskap och erfarenhet hos personalen om båda systemens innehåll och karaktär kan förväntas bli dålig beträffande det system som inte gäller i fred. Visar det sig att ansvarssystemet i krig inte har tillräcklig skärpa, tvingas riksdagen att under pågående krig ändra ansvarssystemet. Också detta är enligt min uppfattning allvarligt. Det är någonting som man inte bör göra. Utgångspunkten för en reform bör i stället vara lika regler i fred som i krig — självfallet med hänsynstagande till det förhållandet att värnpliktiga under fredstid befinner sig under utbildning. Det ställer desto större krav på det militärbefäl som har ansvaret för deras utbildning. Samma regler bör vidare gälla för fast anställd personal och värnpliktigt 51 befäl när de fullgör samma tjänst med lika skyldigheter, ansvar och rättigheter. En svaghet i propositionen är att gränsdragningen mellan beivrande av förseelser i disciplinär ordning och enligt den vanliga straffrättsordningen blivit oklar. I praktiken kommer det med en sådan ordning som nu föreslås att finnas risk för att enskilda fall — åtminstone under ett inledande skede av reformeringen — kommer att behandlas olika vid olika förband i skilda delar av landet. Rättstillämpningen på detta område, särskilt när det gäller värnpliktiga, skall enligt min mening vara klart förutsebar, och den ordning med en otydlig gråzon som nu föreslås är inte acceptabel. Slutligen, herr talman, föreslås i propositionen att den nuvarande krigsrättsorganisationen skall avskaffas och att sådana mål i krig i fortsättningen skall handläggas vid vanlig civil domstol. Förslaget är enligt min mening illa underbyggt. Det låter både bra och lovvärt att man under krig så långt möjligt skall föra över brottmål till civil domstol. Men det säger sig självt att brott som under krig begås vid krigsförbanden av värnpliktiga eller fast anställda måste beivras mycket snabbt och i nära kontakt med förbanden. De civila domstolarna kommer inte, i varje fall inte med nuvarande personalresurser och organisation, att kunna svara mot de krav på flexibilitet, snabbhet och dömande i området för brottet som är nödvändiga när krig råder. Vi kan alltså från moderat sida inte acceptera ett avskaffande av krigsrättsorganisationen utan att man samtidigt säkerställer att de civila domstolarna har sådana resurser och sådan organisation att de kan ta över uppgifterna på ett fullgott sätt. Herr talman! Allan Ekström kommer senare att ta upp reservationerna 2 och 3, som handlar om de värnpliktigas skadeståndsansvar. Karin Ahrland var tidigare inne på denna fråga, och vi har samma uppfattning som folkpartiet. Med vad jag nu har sagt, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen 1, som innebär avslag på propositionen. Jag yrkar också bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition angående disciplinförseelser av krigsmän m.m. Det var en dåligt genomarbetad proposition, som justitieutskottet har tvingats omarbeta i stora stycken. Efter denna omarbetning ligger nu på riksdagens bord ett förslag som vi från centerns sida till allra största delen ställer oss bakom. På ett område har vi dock avgett en reservation. Det gäller de värnpliktigas ansvar för materiel som har utdelats till dem, där vi vill ha en viss skärpning av bestämmelserna. Försvarsmaktens materielförluster uppgick under budgetåret 1983/84 till ett totalt värde av ca 10,2 milj.kr., varav drygt 7,1 milj.kr. avsåg förluster under grundutbildningen inom armén. Den materiel som försvinner utgörs till stor del av egendom som kan betecknas som särskilt begärlig, exempelvis vindrockar, skjortor, sovsäckar, bajonetter och kikare. Med andra ansvarig hetsregler tror jag att de summor som förlusterna uppgår till skulle kunna minskas avsevärt. Riksdagen beslöt vid riksmötet 1980/81 att det behövdes en översyn av skadeståndsreglerna. Detta beslut resulterade sedermera i att en utredning tillsattes, militäransvarskommittén. Denna utredning anförde i sitt betänkande behov av skärpta regler på detta område. Åtskilliga remissinstanser tillstyrkte utredningens förslag. Trots detta föreslås det ingen skärpning av reglerna i den nu föreliggande propositionen. Jag beklagar det. Under senare år har åtskilliga åtgärder vidtagits för att nedbringa förlusterna inom försvarsmakten. Man har bl.a. försökt att stärka de värnpliktigas känsla för ansvar för deras personliga utrustning genom anvisningar för handhavandet och genom materielkontroller. Andra åtgärder som genomförts är exempelvis försök med försäljning till de värnpliktiga av denna särskilt begärliga egendom. Det har visat sig att materielförlusterna trots dessa åtgärder inte minskar utan tvärtom fortsätter att öka. Det är bl.a. därför som vi i en reservation har yrkat på införandet av en lagregel, som innebär att värnpliktig skall ersätta förlust eller annan skada som han uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa vållar i fråga om materiel som har utlämnats till honom för personligt bruk. Herr talman! Med hänvisning till vad jag anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 i det föreliggande betänkandet från justitieutskottet.

Herr talman! Det har länge stått klart att det militära ansvarssystemet behöver reformeras. Försvarsmakten har alltmer kommit att betraktas som en integrerad del av samhället. En naturlig utgångspunkt för en reform är att reglerna på det militära området anpassas till det regelsystem som gäller i samhället i övrigt. Den nu föreslagna reformen innebär att det nuvarande militära disciplinansvarssystemet, som är reglerat i brottsbalken, militära rättegångslagen och lagen om disciplinstraff för krigsmän, ersätts med ett nytt utomstraffrättsligt ansvarssystem. Förseelser i tjänsten av försvarsmaktens militära personal beivras genom disciplinpåföljd som meddelas i administrativ ordning genom beslut av tjänstgöringsmyndigheten. I fred skall den anställda personalen inte omfattas av detta system. Denna personalkategori skall i stället likställas med övriga statsanställda, för vilka reglerna om disciplinansvar i lagen om offentlig anställning är tillämpliga. I krig skall det nya ansvarssystemet omfatta alla som är tjänstgöringsskyldiga vid försvarsmakten. För värnpliktiga införs en ny lagstiftning om disciplinförseelser. Denna lagstiftning skall under krig gälla även den anställda militära personalen. Det föreslås vidare att den nuvarande krigsrättsorganisationen avskaffas. Krigsrätten och krigsfiskalernas uppgifter kommer att överföras till det civila rättsväsendet. Reformen föreslås av utskottet träda i kraft den 1 juni 1987 i stället för den 1 juli 1986, som föreslogs i propositionen. Det finns en bred uppslutning bakom betänkandet i justitieutskottet, som tillstyrker regeringsförslaget i väsentliga delar. Vad Karin Ahrland och Elving Andersson har anfört ger uttryck för detta.

NOrnos anvoranac meager emenerdaa moderaterna att aet I OCnN TOT Sig framstår som eftersträvansvärt att få till stånd en reformering av det nuvarande militära systemet, som i sina grunddrag gällt sedan 1948.

En översyn av ämbetsansvaret har aktualiserats för statsmakterna, men det behöver inte inverka på bedömningen av militäransvarets utformning. En konsekvens av regeringsförslaget blir att det under fredstid formellt sett kommer att gälla skilda regler för anställda på militära tjänster och för bl.a. värnpliktiga. Detta kritiseras av Björn Körlof och i den moderata reservationen, men för de båda nämnda grupperna, militäranställda och värnpliktiga, skall gälla ett principiellt likartat ansvarssystenr; som vilar på utomstraffrättslig grund. Den enda nämnvärda skillnad, som kommer att finnas, gäller de påföljder som kan komma i fråga för förseelser i tjänsten. I den praktiska tillämpningen torde inte annat komma i fråga än att anställda på militära tjänster och värnpliktiga med motsvarande befälsställning åläggs disciplinpåföljd av i sak samma slag, fast med stöd av olika författningar. I den moderata reservationen sägs vidare att det är betänkligt att krigsrättsorganisationen föreslås bli avskaffad. I den moderata motionen tas avstånd från förslaget att avskaffa denna organisation. Det finns dock inte något däremot svarande särskilt yrkande i motiorten. Nuvarande lagstiftning är i väsentliga delar uppbyggd efter ett inkvisitoriskt synsätt. Åklagaren anses närmast vara knuten till krigsrätten. Utredningsförfarandet förutsätts till stor del ske vid krigsrätten. Den militära krigsrättsorganisationen är till stora delar föråldrad. Den brottsutredande verksamheten kan knappast tillgodoses inom ramen för nu gällande militära rättsvårdsorganisation. Det kan verkligen sättas i fråga om den är förenlig med principen om domstolarnas självständighet och oberoende. Det är tveksamt att ansvaret för mycket allvarliga och komplicerade militära brottmål, som det kan vara fråga om, skall ligga på en tillfällig domstolsorganisation som krigsrätterna utgör.

Jag yrkar därför, herr talman, avslag på den moderata reservationen av Björn Körlof m.fl., liksom på den moderata motionen 1985/86:48. Moderaterna står helt isolerade då de yrkar avslag på propositionen. Som framgår av den moderata reservationen och som även kom till uttryck i Björn detta ansvar. De borgerliga reservanterna vill att det tas in en bestämmelse av innebörd att värnpliktig blir skyldig att ersätta förlust eller annan skada som han, uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa, vållar i fråga om materiel som har utlämnats till honom för personligt bruk. Materielförlusterna inom försvarsmakten utgör ett allvarligt problem genom de kostnader förlusterna orsakar — det är vi ense om. Bristerna i fråga om utrustningen återverkar också på de enskilda soldaternas och på förbandens förmåga att lösa sina uppgifter. Det är därför angeläget att man i görlig mån motverkar att sådana förluster uppkommer. Det har under senare år vidtagits åtskilliga åtgärder i detta syfte. Försvarsmakten har utfärdat anvisningar för handhavandet av materielen och genomfört täta materielkontroller. Andra åtgärder har också vidtagits. Det gäller exempelvis försök med försäljning till värnpliktiga av begärlig egendom. Ett genomförande av de borgerliga reservanternas förslag skulle kanske leda till att försvarets kostnader sänktes i någon mån. Men en särlagstiftning om värnpliktigas skadeståndsansvar är förenad med såväl praktiska som principiella nackdelar. Det är högst diskutabelt att ha skilda skadeståndsregler för anställd resp. värnpliktig personal — inte minst mot bakgrund av att den värnpliktige inte har någon möjlighet att själv avgöra vilken utrustning han skall ta emot och att han ekonomiskt sett ofta har det sämre ställt än den anställde. Det kan också upplevas som orättvist att en värnpliktig, men inte en anställd, är ersättningsskyldig då utrustning går förlorad under likartade former. Vidare kan det när det gäller de värnpliktiga uppfattas som omotiverat att reglerna om ansvaret för personlig utrustning är strängare än reglerna om ansvaret för den egendom som utlämnas för gemensamt bruk — detta trots att egendom för gemensamt bruk oftast är betydligt värdefullare. Om man genomför ett sådant system som eftersträvas i den borgerliga reservationen och som leder till orättvisor av nämnda slag och även uppfattas som orättvist, Karin Ahrland, kan det motverka Karin Ahrlands syfte. På det sättet får man inte de begränsningar av förlusterna som man eftersträvar. Men det är angeläget att försvarsmakten försöker komma till rätta med materielförlusterna genom andra åtgärder. Den nya lagstiftningen om disciplinförseelse bör göra det möjligt att i större utsträckning än hittills tillgripa disciplinåtgärder i syfte att motverka materielförluster. Jag yrkar därför avslag, herr talman, på de borgerliga reservationerna 2 och 3. Karin Ahrland och Hans Petersson i Röstånga har avgett ett särskilt yttrande beträffande kroppsvisitation. Detta yttrande uppfattar jag mer som en markering av vad utskottet har anfört. Justitieutskottets betänkande har beretts mycket grundligt — mer grundligt än vad som är vanligt här i riksdagen. Karin Ahrland har ju redan inledningsvis i denna debatt redogjort för det arbete som utskottet har lagt ned på förändringar och tillägg. Yttranden har avgetts av tre olika utskott — försvarsutskottet, konstitutionsutskottet och lagutskottet. I de delar där reservationer föreligger har justitieutskottet stöd för sina ståndpunkter från de tre nämnda utskotten. Jag delar den uppfattning som Karin Ahrland och Elving Andersson har gett uttryck för, nämligen att utskottets tilläggsförslag har lett till förbättringar. Regeringen har hört lagrådet och beaktat dess synpunkter. Justitieutskottet har inför lagrådet föredragit sina förslag till ändringar, vilka lämnats utan erinran. Karin Ahrland har redan redogjort för dessa ändringar. Sammanfattningsvis är innebörden av gjorda ställningstaganden att justitieutskottet, liksom försvarsutskottet, i princip kan godta den reform av det militära ansvarssystemet som föreslås i propositionen. Reformen innebär, som tidigare sagts, att det på det militära området i huvudsak införs ett utomstraffrättsligt ansvarssystem liknande det som gäller inom den civila statsförvaltningen. Yrkandet i vpk-motionen 1984/85:2782 om att den militära bestraffningsrätten skall avskaffas får därmed i princip anses vara tillgodosett. Herr talman! Jag yrkar bifall till justitieutskottets hemställan och avslag på reservationerna 1, 2 och 3.
Herr talman! Det är riktigt, som Hans Göran Franck säger, att utskottet efter ett långvarigt arbete är enigt — vi har i enighet ändrat diverse förslag från försvarsministern, och det är bra. Vi är däremot inte eniga när det gäller skadeståndsansvaret. Hans Göran Franck sade att det vore konstigt med skilda regler för skadeståndsansvaret inom försvarsmakten. Men sanningen är den att det är skilda regler på andra områden i denna lagstiftning — vilket Björn Körlof hade en invändning mot. Om det är skilda regler på några håll bör det också vara möjligt när det gäller skadeståndsansvaret. Jag förstår inte, Hans Göran Franck, utskottsmajoritetens skrivning att ”den värnpliktige inte har någon möjlighet att själv avgöra vilken utrustning han skall ta emot”. Han måtte väl se vad han får i händerna! Unga pojkar som inte är vid sina sinnens fulla bruk skrivs inte in. Detta är en ursäkt som jag inte förstår. Sedan säger Hans Göran Franck att strängare skadeståndsskyldighet för de värnpliktiga skulle uppfattas som orättvis och motverka syftet. Jag tror att Hans Göran Franck är ense med mig om att det inte är meningen att någon inom krigsmakten skall slarva bort, snatta eller stjäla krigsmaktens materiel som anförtrotts honom för handläggning. Vi kan aldrig godkänna att folk gör sådant, men vi vet att framför allt unga värnpliktiga tar tillfället i akt att ”slarva”. Därför bör vi försöka uppfostra dem och säga att samhället reagerar mot sådant. Det kan aldrig, herr talman, vara orättvist att någon får betala tillbaka det som han har ”slarvat bort” — det är helt enkelt ganska rättvist, enligt gamla regler i Sverige.
Herr talman! Hans Göran Franck sade att detta med ämbetsansvar, som enligt KU:s yttrande skall leda till en reell straffskärpning, måste ha bäring på detta ärende. Om vi i riksdagen i dag beslutar att den fast anställda militära personalen skall lyda under LOA:s disciplinbestämmelser och ämbetsansvarsöversynen leder till att dessa bestämmelser ändras, är det uppenbart att det kommer att ha direkt bäring också på den fast anställda militära personalens straffansvar. I den meningen finns det ett klart samband mellan Om ämbetsansvarsöversynen leder till en reell straffskärpning får det alltså bäring på den fast anställda militära personalen, som vi nu är på väg att ta bort straffansvaret för. Hans Göran Franck säger att moderaterna står helt ensamma i sitt avståndstagande från propositionen, inte bara på denna punkt utan också på en del andra punkter, men det är inte alls riktigt. Hans Göran Franck har säkert, liksom jag, berett detta ärende mycket noggrant. Han har säkert, liksom jag, med noggrannhet och eftertanke läst alla remissvar på militäransvarskommitténs betänkande. Han har säkert också, liksom jag, konstaterat att det bland flera remissinstanser fanns en betydande tveksamhet när det gällde den genomgripande reformeringen, om det skulle tas ett mycket stort grepp nu eller om det militära straffoch disciplinansvaret skulle reformeras successivt. Många talade för successiva reformer i stället för ett stort grepp. Det fanns också invändningar på en hel del av de punkter som jag har tagit upp, bl.a. mot att det kommer att råda skilda ansvarssystem i fred och krig för olika delar av personalen. Även mot att den fast anställda personalen och det värnpliktiga befälet kommer att lyda under formellt olika disciplinära ordningar restes det invändningar, liksom mot krigsrättsorganisationens avskaffande. Helt isolerade står vi verkligen inte, Hans Göran Franck, utan vi var många som delade de här uppfattningarna. Hans Göran Franck vidgick att det, som han sade, finns en formell skillnad. Men det är inte enbart en formell skillnad mellan den fast anställda personalen och värnpliktigt befäl i ett krigsförband. De har exakt samma tjänst under exakt samma ansvarsförhållanden och lydnadsförhållanden, och det förväntas att de skall göra exakt samma sak. Om båda begår exakt samma fel kommer deras förseelser att beivras enligt olika system. Jag tror inte att det är bra för förbanden att det förhåller sig på det viset.
Herr talman! När det gäller möjligheterna att begränsa de materielförluster vi har talat om håller Hans Göran Franck med om att det är ett allvarligt problem, men han vill inte göra någonting för att åtgärda det problemet. Hans Göran Franck hänvisar till viss verksamhet som man tidigare har bedrivit inom försvaret för att försöka bringa ned materielförlusterna: tätare materielkontroller, försäljning av materiel till de värnpliktiga osv. Men, Hans Göran Franck, den verksamheten har inte visat sig ha någon effekt när det gäller förlusterna. Det finns inget som tyder på att materielförlusterna är på väg att minska, utan tvärtom fortsätter de att öka. De åtgärder som alltså Hans Göran Franck hänvisar till har visat sig utan effekt på det här området. Jag skulle vilja fråga Hans Göran Franck vad han och socialdemokraterna vill göra för att komma till rätta med det problem som han håller med om är allvarligt. Vad är det för åtgärder man är beredd att vidta för att bringa ned materielförlusterna från de oacceptabla drygt 10 milj.kr. per år som de uppgår till i dag? Jag vill också konstatera att militäransvarskommittén var enig om att det behövdes en skärpning, vilket även fick ett positivt bemötande bland remissinstanserna. Vi har för vår del i reservationen mjukat upp militäransvarskommitténs förslag litet grand genom att säga att det skall vara oaktsamhet som inte är ringa som skall leda till ersättningsskyldighet. Det är alltså en uppmjukning jämfört med det ursprungliga kommittéförslaget.
Herr talman! Redan i mitt förra inlägg sade jag vilka åtgärder jag anser bör komma ii fråga. Det är att man ytterligare inskärper betydelsen av att följa de anvisningar som är utfärdade. De har verkat under förhållandevis kort tid. Det är att man måste fortsätta och kanske intensifiera de kontroller som har förekommit. Men det är också, som jag sade i mitt inlägg, att tillgodogöra sig och använda den nya lagstiftning som kommer att träda i kraft och som innebär att man i större utsträckning än hitintills kan tillgripa disciplinåtgärder i syfte att motverka materielförluster. Detta är vi ense med försvarsutskottet om. Däremot är vi alltså inte villiga att gå med på att de värnpliktiga skall särbehandlas. Den enkla anledningen till det är, som jag redgjorde för i mitt tidigare inlägg, att det skulle leda till orättvisor. Det skulle framstå som orättvist på ett sätt som motverkar syftet. Visst är det på det sättet, Karin Ahrland, att de värnpliktiga är skyldiga att motta en del materiel som de inte själva har att bestämma över. Vi gör alltså gällande att de skadeståndsregler som i övrigt gäller också skall gälla för de värnpliktiga. De skall användas så att man liksom för övriga kan motverka de i och för sig beklagliga förlusterna av materiel som görs. Till Björn Körlof vill jag säga att när jag sade att moderaterna står isolerade menade jag att de står isolerade politiskt och här i kammaren. Det är inte någon annan som yrkar avslag på propositionen utan det är moderaterna ensamma om. De går mycket långt och kastar närmast ut barnet med badvattnet, men Björn Körlof har ändå yttrat sig så att vissa av ställningstagandena har mer demonstrativ prägel.
Herr talman! De har verkligen inte demonstrativ prägel utan de utgår från att socialdemokraternas liksom de övriga partiernas ståndpunktstaganden föregåtts av en hel del eftertanke om hur detta kan komma att verka i praktiken och hur det kommer att fungera ute på de militära förbanden, såväl i fred som i krig. Det var en sak i min förra replik som jag — på grund av att herr talmannens klubba föll — vill återkomma till. Det var Hans Göran Francks kritik mot moderaterna för att vi inte vill medverka till att avskaffa krigsrättsorganisationen. Vi kan väl tänka oss att göra det, men det är under förutsättning att de civila domstolarna kan ställa upp med den flexibilitet, snabbhet och rörlighet som behövs för att man mycket snabbt skall kunna döma i dessa mål, exakt som Hans Göran Franck sade, på platsen. De skall alltså mycket nära kunna följa krigsförbanden. Det förutsätts inte i den diskussion som finns i propositionen på denna punkt utan det förutsätts att om en krigsman begår den typen av brott att det skall handläggas vid civil domstol, måste den civila polisorganisationen engageras i en förundersökning på platsen, och målet skall handläggas i civil domstol på den plats där den vanliga civila domstolen verkar. Den värnpliktige eller den fast anställde som begått brottet eller är misstänkt för brottet måste föras långt från fronten eller från förbandet osv. Det tror vi är en orealistisk ordning. Det kommer inte att fungera. Om Hans Göran Franck har kritik mot den nuvarande krigsrättsorganisationen för inkvisitorisk metodik i sitt dömande, så är det någonting som man i så fall får ta till sig, och då kan man föra en diskussion om hur man skall förbättra rättssäkerheten i krigsrättsorganisationen. Men det väsentliga är att vi alltjämt kan ha en organisation som mycket snabbt kan döma med bevarad rättssäkerhet, som flexibelt och rörligt kan följa krigsförbanden i deras verksamhet. Då tror jag vi kan närma oss varandra i våra ståndpunkter. Men som förslaget nu ligger är det ett rakt avskaffande av krigsrättsorganisationen utan att man tillför det civila domstolsväsendet några särskilda resurser för att kunna ta hand om just den typ av brottmål som kan dyka upp under dessa förhållanden. Det ser vi som synnerligen olyckligt.
Herr talman! Hans Göran Franck har upprepat att den värnpliktige inte har någon möjlighet att själv avgöra vilken utrustning han skall ta emot. Det är naturligtvis så att han inte bestämmer vilket gevär han skall bära eller vilken typ av pjäxor eller uniform han skall ha, om det är det Hans Göran Franck menar. Men det väsentliga är ju, herr talman, att han vet vad han har fått ta emot, och det vet han faktiskt. Han vet att med den lydnadsplikt som finns måste han bära ett gevär eller vårda någonting, och det är väl inget skäl för att han utan vidare skall ha rätt att försnilla det, slarva bort eller förstöra det. Det stämmer inte alls med det militära livet. Får jag bara, herr talman, också påpeka vad som står i reservationens lagförslag om den värnpliktiges skyldighet att vårda och ha ansvar för materiel. Han är skyldig att ersätta förlust eller annan skada som han uppsåtligen eller av oaktsamhet som inte är ringa vållar. Det är faktiskt också ganska stränga rekvisit. Det måste bevisas att han har slarvat med vilje eller varit mycket oaktsam. Jag tycker inte att det är mer än rimligt att man i så fall kräver honom på ersättning.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte tror att den nya lagen, som vi nu behandlar, kommer att vara särskilt effektiv när det gäller att få ned materielförlusterna inom försvarsverksamheten. De disciplinåtgärder som där föreslås — utegångsförbud eller löneavdrag — tror jag inte är särskilt väl lämpade att lösa det problemet. De åtgärder man redan haft möjlighet att vidta för att komma till rätta med det här problemet — dvs., som Hans Göran Franck sade, att inskärpa betydelsen av att vårda den materiel man har fått, att intensifiera materielkontrollen, osv. — har redan visat sig verkningslösa. Jag är övertygad om att följer vi Hans Göran Francks linje här kommer vi även i fortsättningen att få mycket stora materielförluster inom försvarsverksamheten, och det beklagar jag.
Herr talman! Från majoritetens sida vidgår vi att det finns vissa olägenheter med denna förändring av systemet när det gäller att snabbt komma till rätta med effektiviteten i militära rättegångsärenden och mål. Men det måste här göras en avvägning; man måste avgöra vad det är man anser vara mest väsentligt. Om man vill tillgodose de intressen som jag tidigare noggrant har redogjort för och som bidrar till att stärka rättssäkerheten och en självständig organisation måste man göra det valet. För att åstadkomma en snabbare handläggning måste man välja andra metoder än att bibehålla en föråldrad organisationsform. Sedan är det väl bara att säga att det finns metoder för en domstol att även ta del av vad som sker på platsen. Det går enligt bestämmelserna att göra syn på platsen. Det är en detalj, men det kan ändå nämnas att någon metod ger också andra rättegångsbestämmelser. När det gäller skadeståndsfrågan är det en helt oriktig väg att gå att särbehandla de värnpliktiga, dvs. att för dem ha skadeståndsbestämmelser som är mycket strängare än för andra. Om ett sådant system skulle genomföras kommer det att leda till en kraftig opposition bland de värnpliktiga. De kommer inte att kunna godta en sådan särbehandling, för att inte säga diskriminering. På den punkten tror jag att de borgerliga reservanterna har gått för långt. Deras förslag motverkar de syften de har. Vi måste använda oss av andra metoder för att komma till rätta med de här materielförlusterna än att införa särbestämmelser i skadeståndshänseende för de värnpliktiga.

Herr talman! Vad händer om man är slarvig, vårdslös, vid hanterandet av en sak som tillhör annan? Man kan ha fått saken sig anförtrodd genom lån eller hyra eller på annat sätt. Jag tänker här på de rättsliga konsekvenserna. Svaret är, eller bör vara, självklart: Man är skyldig att göra rätt för sig genom att utge gottgörelse till sakens ägare. Denna rättsnorm är djupt rotad i vårt rättsmedvetande. I 1734 års lag stadgas sålunda att man bör vårda förtrott gods som sitt eget. ”Missfares eller förkommer det av hans vangömmo, eller vållande; gälde fullt åter. Sker det av våda, vare saklös.” Denna omsorgsplikt gällde — såvitt jag vet — utan undantag fram till den 1 juli 1972 då skadeståndslagen trädde i kraft. Genom denna infördes ett undantag för arbetstagare. Sådan person är enligt vad som följer av 4 kap. 1 § samma lag ansvarig för skada å arbetsgivarens egendom endast i den mån synnerliga skäl föreligger. Och synnerliga skäl kan förekomma endast undantagsvis; annars förlorar skälen karaktären av att vara synnerliga. Jämlikt 6 kap. 4 § skadeståndslagen är värnpliktig att jämställa med arbetstagare, såvitt här är i fråga. I min motion vänder jag mig emot denna jämställdhetsregel, som i själva verket innebär att en värnpliktig praktiskt taget saknar allt rättsligt ansvar för omhänderhavd egendom. En sådan tingens ordning är enligt min mening Prot. 1985/86:134 demoraliserande. 6 maj 1986 Att jag kommit att intressera mig för denna fråga beror på att jag för många år sedan tog del av en i tidningen Värnpliktsnytt införd uppmaning av följande innehåll: ”Ta det som en princip att aldrig betala. Uppmana även dina kamrater att inte göra det.” Uppmaningen, som hänvisade till skadeståndslagen, upprörde mig självfallet. Den var ju helt enkelt otillständig. I januari 1980 motionerade jag om ändring. Motionen, som bifölls av riksdagen, ledde till sist fram till att den då sittande militäransvarskommittén i sitt betänkande SOU 1983:2 föreslog att det normala skadeståndsansvaret skulle återinföras för värnpliktig beträffande materiel som utlämnats till honom för personligt bruk. Omsorgsplikten begränsades sålunda till egendom som avses för personligt bruk. Försvarets civilförvaltning har nyligen inför lagutskottet uppskattat förlustvärdet för sådan egendom under budgetåret 1983/84 till ca 10 milj.kr., varav drygt 7 milj.kr. belöpte sig på armén. Och förlusterna drabbade sådan egendom som vindrockar, skjortor, sovsäckar, bajonetter och kikare. I propositionen, s. 87, förklarar departementschefen att han inte kan bortse från att de relativt liberala ersättningsregler som gäller bl.a. för de värnpliktiga lett till att materielförlusterna åtminstone i viss utsträckning blivit onödigt stora. Materielkostnaderna skulle alltså, fortsätter departementschefen, kunna nedbringas genom en skärpning av lagstiftningen om skadeståndsansvaret i enlighet med kommitténs förslag. Efter att ha gjort detta förnuftiga, närmast självklara, uttalande — som ju klart pekar på instämmande i min motion — företar departementschefen emellertid en verklig saltomortal. Han fortsätter nämligen så här: ”Jag för min del har den uppfattningen att den absolut övervägande delen av våra värnpliktiga — som ju för övrigt utgörs av majoriteten av landets vuxna manliga befolkning — känner ett ansvar för försvarsmaktens materiel. Om denna ansvarskänsla ges stöd i form av t.ex. klara anvisningar för materielens handhavande och täta materielkontroller, är jag övertygad om att resultatet blir lika bra som efter ett utvidgat skadeståndsansvar.” I enlighet med det sist anförda avvisar departementschefen tanken på ett utvidgat ansvar eller, annorlunda uttryckt, på ett återinförande av sedvanligt omsorgsansvar. Den uttalade förhoppningen, att resultatet blir detsamma med eller utan skadeståndsansvar, saknar med förlov sagt all förankring i den bistra verkligheten. Varför skulle vi för övrigt just under vår värnpliktstid bete oss på ett annorlunda sätt än det som föranlett införandet i vår lagbok av den allmänna omsorgsplikten? Jag har tyckt att det funnits särskild anledning att peka på socialdemokraternas hållning i denna fråga. Den allmänna brottsutvecklingen är starkt oroande. Hänsynen till och respekten för annans egendom blir allt mindre. Vore det inte då åtminstone av pedagogiska skäl lämpligt att lära våra ungdomar att man skall vara aktsam och rädd om annans egendom? I övrigt vill jag gärna hänvisa till vad Karin Ahrland och Elving Andersson har anfört i detta ämne. Den av socialdemokraterna intagna ståndpunkten är dess värre demoraliserande. Avslutningsvis är jag, herr talman, tillfredsställd över att justitieutskottet — 61 på tillrådan av lagutskottet — biträtt min motion i ett annat avseende, nämligen däri att ersättningsmålen även fortsättningsvis skall handläggas på samma sätt som gäller i dag. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3.

Herr talman! Lagstiftningsarbetet i vårt land bedrivs med hög takt. Lagar ändras, nya lagar kommer till, och ideliga ändringar av tillämpningsbestämmelser äger rum osv. Det är inte lätt vare sig för enskilda människor, för dem som arbetar i företag och i denna position har att försöka förstå och tillämpa lagstiftningen, eller för tjänstemän i förvaltning att hänga med i dessa förändringar och känna sig säkra på vad som vid varje tidpunkt gäller. Det är i allra högsta grad en rättssäkerhetsfråga. Det finns ett behov av, tycker jag, att allmänt sett lugna ned lagstiftningstakten till förmån för mer genomarbetade lagförslag med bredare och djupare förankring i samhället än vad som varit fallet med t.ex. den socialdemokratiska regeringens proposition för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Det finns, herr talman, naturligtvis också ett behov av information och upplysning, och i många fall också av en ordentlig utbildning när det gäller nya lagstiftningsprodukter. Det senare gäller naturligtvis i hög grad dem som är satta att tillämpa lagstiftningen. Deras tillämpning får ju många gånger direkta effekter på enskilda människor. Har lagen tillämpats fel kan det många gånger ta lång tid för den enskilde att få rättelse. Det kan gälla ideella skador men naturligtvis även ekonomiska skador, som på detta sätt kan drabba enskilda människor. I det betänkande som vi nu behandlar och som gäller anslag till statsrådsberedningen yrkar den socialdemokratiska utskottsmajoriteten att regeringen bör verka för att informationsåtgärder i ökad utsträckning vidtas vad gäller särskilt lagstiftning och andra insatser från det allmännas sida mot ekonomisk brottslighet. I den socialdemokratiska skrivningen aktualiseras även kraftfullt möjligheterna att låta insatserna på området med ekonomiskt stöd komma till stånd genom enskilda organ. Här nämns särskilt de fackliga organisationerna och branschsammanslutningar. Vi borgerliga har reserverat oss mot detta. Vi motsätter oss självfallet inte tanken att det i olika sammanhang finns behov av informationsinsatser vid ny eller förändrad lagstiftning. Ett sådant behov är många gånger framträdan de. Men grundläggande för sådana insatser måste självfallet vara en Prot. 1985/86:134 bedömning av både hur många människor som berörs av lagstiftningen och 6 maj 1986 följaktligen också vilket behov av information som finns — hur stort behovet av särskild information är, om lagstiftningen är tekniskt komplicerad eller om den på annat sätt är krånglig, vare sig det gäller enskilda människor eller företag, och vilka eller vilka myndigheter som närmast bör svara för informationen. När det gäller information om lagstiftningens innehåll och grunderna för lagstiftningen måste det grundläggande ansvaret ytterst ligga på staten. Om en enskild organisation eller branschsammanslutning tar på sig ansvaret för att informera om lagstiftningen får de naturligtvis gärna göra det, men de bör då också naturligtvis stå ansvariga för en eventuellt felaktig information. Men att med statliga medel särskilt stödja information om lagstiftning och ekonomisk brottslighet genom de fackliga organisationerna eller branschsammanslutningarna är någonting mycket tvivelaktigt. I varje fall bör inte enbart lagstiftning om ekonomisk brottslighet pekas ut. Innan vi har fått klart för oss hur en sådan informationsverksamhet skall läggas upp, vilka ansvarsförhållanden som skall gälla och inte minst vilka ekonomiska resurser som skall tas i anspråk för informationsverksamheten, går det, enligt vår åsikt, inte att godta det förslag som socialdemokraterna har lagt fram. Herr talman, med det sagda yrkar jag bifall till den gemensamma borgerliga reservationen.

Herr talman! En enskild socialdemokratisk motion har i detta betänkande föranlett utskottsmajoriteten till ett ställningstagande som är något förvånande. Socialdemokraterna har med anledning av en motion från Lennart Andersson m.fl. föreslagit ett tillkännagivande till regeringen. Vad är det då som har lett till detta något annorlunda förslag till hemställan? Jo, det gäller krav på statliga pengar till fackliga organisationer, varvid pengarna skall användas till information om den ekonomiska brottsligheten. Såvitt jag kan förstå måste detta betyda att utskottets socialdemokratiska ledamöter underkänner regeringens kompetens att sköta dessa informationsinsatser. Detta är värt att notera. Från centerpartiets sida anser vi att statliga informationspengar av det slag det nu gäller inte bör kanaliseras till fackliga organ. Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen i justitieutskottets betänkande nr 29.

Herr talman! Det utskottsbetänkande som vi nu behandlar innehåller fyra punkter. På tre punkter har vi varit överens i utskottet. Den fjärde punkten gäller en motion från Lennart Andersson m.fl. angående informationsinsatser och utbildning för att bättre belysa och förebygga den ekonomiska brottsligheten. Motionärerna menar att sådana informationsinsatser bör genomföras inte bara av stat och kommun utan i ökande utsträckning av organisationer, exempelvis fackliga organisationer och branschorganisationer. Vidare föreslår motionärerna att regeringen skall anslå ekonomiska medel för att kunna ge bidrag till organisationer som ansöker om sådana för 63 att kunna genomföra informationsinsatser mot ekobrottslighet. Majoriteten i utskottet anser i likhet med motionärerna att informationsutbudet när det gäller ekonomisk brottslighet måste breddas. Denna typ av brott är oftast knuten till någon form av näringsverksamhet, och de organisationer som motionärerna nämner är väl insatta i inom vilka områden och hur denna brottslighet genomförs. De kan alltså göra en icke oväsentlig insats för att informera om brott och förebygga brott. Även om ekobrotten oftast riktas mot samhället drabbas anställda och företagare på olika sätt, eftersom den oseriösa näringsidkaren inte fullgör sina skyldigheter och åligganden. Listan kan göras lång på plundrade företag, planerade konkurser m.m., där anställda förutom att de mister sina arbeten hamnar i besvärliga sociala situationer, varvid staten med sin lönegarantifond måste gå in och klara av problemen. Många småföretagare klagar över den snedvridna konkurrenssituation som uppstår när vissa näringsidkare ställer sig utanför allt ansvar och inte gör rätt för sig mot samhälle, anställda eller borgenärer. Från konsumentsynpunkt är det också viktigt med en breddad information om ekobrotten och det kvittolösa samhället. Många konsumenter har bittert fått erfara att ett till synes lågt anbud i slutändan ställt sig dyrt: dåligt utförda arbeten, påslag på räkningen, ansvar som konsumenten inte räknat med o. d. Inte minst när det gäller att skriva avtal måste informationen nå ut bättre till allmänheten. Alla minns snickaren i Göteborg och den situation han kom i därför att han bedömdes ha arbetsgivaransvar för den som utfört arbete åt honom. Om inte regeringen trätt emellan i det fallet hade den här personen varit på obestånd. Exemplen kunde mångfaldigas, men det är väl allmänt känt att ekobrotten är en kräftsvulst på samhällskroppen. Här måste alla goda krafter hjälpas åt. Utskottsmajoriteten anser i likhet med motionärerna att regeringen bör ställa medel till förfogande för en breddad information genom de organisationer som nämnts. Kännedom om situationen, närhet, samarbete mellan seriösa företagare och anställda kan ge ett gott resultat. Jag yrkar därför bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande nr 29. Till utskottsbetänkandet har fogats en reservation av de borgerliga partiernas företrädare. Jag blir faktiskt litet förvånad när man även reserverar sig mot att det skall spridas kunskap och information om ny lagstiftning. Men det är kanske inte så egendomligt att man gör på detta sätt, för man har ju tagit på entreprenad att alltid protestera och reservera sig, när vi vill vidta åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. Som skäl för sitt ställningstagande anför reservanterna att de ställer sig tveksamma till att det skulle behövas några generella informationsinsatser rörande lagstiftning och andra åtgärder från det allmännas sida mot den ekonomiska brottsligheten. Under det senaste året har ju ekokommissionens förslag i stor utsträckning genomförts — om jag inte minns fel har det på 24 punkter lagts fram förslag om nya bestämmelser och regler. Därför tycker vi att det nu verkligen behövs en bred information. Vi tycker också att den informationen ligger väl till för dem som är i närheten, som finns på de håll där brotten begås. Reservanterna säger att informationen skall prägas av saklighet och balans. Det tror jag också att man kan uppnå, om man utnyttjar de organisationer som nämnts. Dessa organisationer har redan gjort stora insatser för att förhindra och förebygga brott. Jag tänker då på fall där det rör sig om att man undandrar sig momsinbetalning, inbetalning av sociala avgifter osv. Sådant har redan hittills i ett tidigt skede kunnat stoppas. Det arbetet utför de här organisationerna utan ersättning. Vi tycker att regeringen skulle kunna bidra med litet pengar för att få verksamheten mer organiserad. Vi litar alltså på de fackliga organisationerna och branschorganisationerna. Jag är vidare något förundrad över centerpartiets agerande. I april i fjol behandlades i denna kammare.en motion undertecknad av Karin Söder m.fl. Jag skall citera något ur denna motion. ”För att åstadkomma en bestående minskning av omfattningen av den ekonomiska brottsligheten krävs det en helt annan medvetenhet hos den stora allmänheten”, säger motionärerna. Sedan nämns som exempel en bilverkstad och en hantverkare — man syftar på det kvittolösa samhället. Det är ju precis detta det gäller. I slutet av stycket står det: ”För att uppnå detta medvetande hos allmänheten erfordras informationskampanjer i betydande omfattning. Genom att få en aktiv medverkan från allmänheten kan betydande resultat uppnås. Den som begår ett ekonomiskt brott är i allmänhet helt beroende av att ha omgivningens accepterande av förfarandet.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 Hur kan det komma sig att centern går med på en reservation som går precis på tvären mot den motion som behandlades i april i fjol?
Herr talman! Jag vet inte riktigt om det är jag som har missförstått vad diskussionen handlar om eller om det är Hans Pettersson i Helsingborg som gjort det. Vad vi talar om här är information om lagstiftning. Det gäller det anslaget. I det fallet vill socialdemokraterna, om jag har förstått det rätt, informera om lagstiftning mot ekonomisk brottslighet. Men Hans Pettersson i Helsingborg talar om en kampanj mot den ekonomiska brottsligheten. Det äriså falli varje fall delvis någonting annat. Jag tror inte att man rimligen kan använda pengar från detta anslag till en sådan kampanj. För närvarande är det så att dessa pengar i allt väsentligt används för informationsinsatser om ny lagstiftning. Det gäller information från statliga myndigheter. Vi märker förmodligen en hel del av detta själva när vi deklarerar, för då får vi en del information om nya skatteregler som vi alla har att följa. Det är bra. Men det är en ny princip som etableras här om man via statliga organ skall slussa pengar till enskilda organisationer, vare sig det är fackliga eller branschsammanslutningar, och låter dem ta ansvaret för information om lagstiftningen som sådan. Det är möjligt att man skall diskutera det, men det är i så fall någonting nytt. Frågan är då vem som bär ansvaret för informationens riktighet och saklighet. Som framgår av reservationen ställer vi oss litet undrande. Både motionen, som utskottsmajoriteten tillstyrker, och majoritetsskrivningen som sådan är minst sagt litet luddiga på denna punkt. Jag tyckte mig också ana en litet farlig diskussionslinje som Hans Pettersson var inne på, när han sade att de fackliga organisationerna redan har stoppat en del ekonomisk brottslighet. Det gällde tydligen felaktig momsredovisning. På vad sätt har de stoppat den, och hur har det gått till? Det finns gränser, och jag tror att vi får vara litet försiktiga, så att de fackliga organisationerna inte börjar agera polis på arbetsplatserna och ute i företagen. Här är det enligt min mening också en grå zon som vi får vara försiktiga med. Slutligen en liten synpunkt: Det är naturligtvis så att det finns behov av information om lagstiftning på detta område liksom på andra områden. Det är väl ändå så, Hans Pettersson, att de som begår brott i näringsverksamhet, s.k. ekobrott, är fullt medvetna om vad lagen säger. Jag tror inte att information om lagstiftning biter särskilt mycket på dem egentligen. Vad lagen säger har de fullständigt klart för sig. Det gör detta helt medvetet. Syftet är naturligtvis att tjäna pengar. Det är upptäcktsrisken som är det väsentliga om man skall komma åt dessa. Även om vi informerar om vad lagen säger, tror jag inte det biter särskilt hårt på dem som satt sig före att begå dessa brott.
Herr talman! Vi är, Hans Pettersson i Helsingborg, ense om att ekonomisk brottslighet måste bekämpas. Vi är också ense om att det är bra med information. Men här gällde frågan om man skall ge statliga pengar till fackliga organisationer för att informera om gällande lagstiftning. Hans Pettersson sade att han litar på de fackliga organisationerna härvidlag. Jag konstaterar då att Hans Pettersson däremot inte litar på den socialdemokratiska regeringens möjligheter att sprida kunskap på detta område.
Herr talman! Det är klart att det gäller lagstiftningen, Björn Körlof, men känner man inte till lagstiftningen kan man inte följa den. Det som har skett ute i arbetslivet där man har ekonomisk brottslighet visar ju att det i dag finns stora brister i informationen till allmänheten. För att teckna ett avtal måste det finnas två parter. Det finns otaliga exempel på att en oseriös näringsidkare lurat en konsument eller kund — om medvetet eller omedvetet skall jag låta vara osagt — och avtalet vid en rättslig bedömning inte befunnits tillämpligt i den form som kunden eller konsumenten hade tänkt sig. Snickaren i Göteborg är ett fall, där det rörde sig om väldiga summor, men det finns också andra som har kommit i samma predikament och fått betala kostnaderna. Detta vill vi försöka eliminera genom att informera allmänheten om hur lagarna skall gälla. Beträffande att man redan har stoppat eller förebyggt ekonomiska brott är det på följande sätt — det har jag upptäckt när jag har besökt arbetsplatser och Prot. 1985/86:134 branschorganisationer inom byggnadsbranschen. Inom hela byggsektorn 6 maj 1986 finns det svart arbetskraft och grå arbetskraft, folk som utför arbete kvittolöst och hela den där delen som vi känner så väl till. När Byggnads är ute och tittar på sina vanliga arbetsplatser frågar de: Vad är det här för ett jobb, finns det avtal? Det är det de skall titta efter. Finns det inte avtal så har de alla skäl att undersöka hur det är med momsredovisningen. Får de då kläm på att firman inte redovisar moms när den har inhandlat för ett par byggen är saken klar: då är det plats för en anmälan. Det är inte att göra intrång i den privata näringsfriheten, utan det är ett ansvar som jag tycker att alla samhällsmedborgare är skyldiga att ta. Kontentan är alltså att kan man inte lagen så kan man heller inte följa den. Som Björn Körlof sade i sitt anförande har vi fått många nya lagar, naturligtvis beroende på ekokommissionens arbete. Dessa lagar har kommit till för att skydda laglydiga och seriösa företagare i vårt samhälle. Jo, Gunilla André, jag litar visst på regeringen, men för att få bredd i informationsverksamheten tycker majoriteten i utskottet att det är lämpligt att regeringen anslår medel och överlåter ansvaret till facket. Nu biter sig Gunilla André fast vid facket, precis som om det skulle vara någon baktanke, men faktum är att facket och branschorganisationerna arbetar mycket nära och intimt när det gäller att förhindra den snedvridning av konkurrenssituationen som finns i dag på marknaden. Jag kan räkna upp fem sex branscher där man har bekymmer. Alla som arbetar seriöst vill förhindra detta missbruk, för det är en sjukdom i samhällskroppen som man måste komma till rätta med. Jag litar på regeringen, och jag litar också på att de fackliga organisationerna inte träder någon förnär utan kommer att se seriöst på detta och försöka komma till rätta med de problem som finns.

Herr talman! Riksdagen beslöt i höstas att datamaskincentralen för administrativ databehandling skulle förvandlas till ett aktiebolag. Det var ett riktigt beslut. I det sammanhanget fick riksdagen ta ställning till hur man skulle förfara med handhavandet av SPAR, det särskilda sparregistret. Det fanns i propositionen ett förslag om att inrätta en särskild SPAR-nämnd. Från finansutskottets sida gick vi med på detta förslag. Men vi sade samtidigt att denna nämnd får uppfattas som en tillfällig inrättning och att den inte får ges några stora administrativa resurser samt definitivt inte 67 Prot. 1985/86:134 förvandlas till något ämbetsverk. Vi skrev därför att SPAR-nämnden skulle ha en tillfällig status och att dess personalresurser skulle hållas mycket begränsade. Man skulle återkomma till frågan om var SPAR skulle höra hemma när dataoch offentlighetskommitténs betänkande förelåg. När regeringen nu kommer tillbaka med förslag bl.a. om medelsanvisning för SPAR, har vi från finansutskottets sida upprepat påpekandet att SPAR-nämnden inte får förvandlas till något nytt ämbetsverk. Från utskottets sida gör vi därför ett tillkännagivande där vi påminner om att SPAR-nämnden skall ha en tillfällig status och att nämndens personalresurser skall vara begränsade. Däri ligger naturligtvis också att man vill avvakta DOK:s betänkande innan man definitivt bestämmer sig för hur administrationen skall se ut på detta område. Det är bra. På en punkt har vi folkpartister i finansutskottet emellertid haft en annan mening än majoriteten. Det gäller vad som sägs i propositionen om behovet av samordning med Statskonsult. Enligt vår uppfattning finns det inte någon anledning att ett statligt bolag som DAFA skall arbeta med någon sorts garanterad samverkan med andra statliga bolag, utan vi tycker att varje bolag självt får bedöma detta. Man får alltså själv bestämma var man skall upphandla konsulttjänster. Man skall inte, som föreslås i propositionen, obligatoriskt behöva göra det med Statskonsult. En sådan här garanterad samverkan med Statskonsult har ju i själva verket bidragit till att frikopplandet av DAFA blev komplicerat och tidskrävande.

Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Det finns ett stort tålamod i den här kammaren inför många samhällsproblem. Ibland skulle man önska sig att det fanns litet större otålighet. Ett sådant problem är de långa sjukvårdsköerna. På många håll i landet är det svårt att få specialistvård. Man får vänta i månader, man får vänta i år på att få behandling för en kroppsdel som mankerar. Människor som lider av starr och behöver en starroperation kan få vänta lång, lång tid och kan under den tiden inte läsa, ofta inte arbeta och inte klara sig i dagliga bestyr. Människor som väntar på en höftledsoperation kan bli sittande orörliga, kan inte röra sig utan färdtjänst och utan rullstol, kan inte fungera i arbetslivet och i det dagliga livet. Detta är tragedier, och det är onödiga tragedier. De operationer det handlar om är nämligen inte särskilt komplicerade, och de resurser som skulle kunna utnyttjas för dessa operationer finns eller skulle relativt enkelt kunna mobiliseras. Det är fråga om onödiga samhällsproblem, som vi borde vara mycket mer otåliga inför än vad vi är. Man kan säga att detta kanske inte är någonting för riksdagen att hålla på med, för det är ju väsentligen en landstingsfråga. Men vi menar från folkpartiets sida att det trots allt är en riksdagsfråga, därför att det är så många olika samhällsorgan som är inblandade när det gäller att täcka kostnaderna för de här långa sjukvårdsköerna. De mänskliga kostnaderna bär förstås patienterna själva, men de ekonomiska kostnaderna är delade mellan många olika kostnadsbärare. Om man är handikappad genom att vänta på en höftledsoperation är det försäkringskassan som betalar sjukpenningen, som man kan få under lång, lång tid. Det är oftast kommunen som betalar färdtjänsten, som man kan vara berättigad till under lång, lång tid. Det är ibland arbetsgivaren som får stå ut med produktionsbortfallet, när man inte kan jobba. Alla dessa kostnader kan vara så stora tillsammans att det skulle vara en smal sak att använda en liten del av de pengarna för att finansiera operationen tidigare. Men genom att det är olika kostnadsbärare sker inte det som är samhällsekonomiskt förnuftigt och mänskligt rimligt, nämligen att man skyndar på behandlingen på sjukhuset. Det är därför ett skolexempel på ett område, där man skulle behöva en bättre samordning, där man behöver ta krafttag från regeringen och från riksdagen för att komma till rätta med problemen. Jag är, måste jag säga, besviken över att utskottets majoritet inte vill vara med om en kraftfull markering från riksdagens sida, en markering av att detta problem måste tacklas, att vi måste ta krafttag för att komma åt de långa sjukvårdsköerna. Det finns möjligheter att relativt enkelt omfördela resurserna, så att köerna kan kortas ner och kanske försvinna. För en tid sedan organiserade folkpartiet ett symposium. Vi kunde då lyssna till experter från olika delar av landet. De visade hur man genom att på ett ganska enkelt sätt förändra arbetsformerna på många håll har kunnat trolla bort de långa köerna inom sjukvården. Man hade. ex. kunnat planera in extra operationer varje arbetsdag. Man hade kunnat förbättra rutinerna för mottagning av patienter. Man hade kunnat använda sig av datorer. På det sättet hade behandlingen rationaliserats. I vår reservation pekar vi på åtgärder som måste vidtas. Vi måste se till att det finns tillräckligt många specialister. Specialistutbildningen behöver ses över. Det behövs fler experter, specialister, på just de områden där det råder brist på sådana. Vidare kan vi effektivare använda befintliga resurser. Vi kan också se till att det blir lättare att bedriva egenvård. Företagshälsovården kan ge sitt bidrag. Distriktssköterskorna, som har stor kompetens, kan avlasta sjukhusen bättre än som i dag är fallet. Telefonjourer kan ordnas, vilka också avlastar sjukvården. Ett utbyggt system med husläkare, som vi i folkpartiet länge har arbetat för, kan också vara ett medel när det gäller att komma till rätta med de långa köerna inom sjukvården. Vidare tror vi att det behövs privata alternativ inom sjukvården. Sådana skall alltså uppmuntras, inte bekämpas. I reservation 8 säger vi att riksdagen bör uttala sig för en omläggning av den offentliga attityden till den privata vården. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 10, där vi i folkpartiet hemställer att riksdagen gör ett kraftfullt ställningstagande. Riksdagen bör ge regeringen i uppdrag att ta sig an köproblemen.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

Herr talman! I debatten har det redan dykt upp en hel del synpunkter på den sjukvård som bedrivs i Sverige. Vi brukar berömma oss av att vara bäst även på detta område, trots de brister som har påpekats. Vi kan inte försvara de nuvarande köerna till starroperationer och höftledsoperationer, men vi måste vara förberedda på förändringar i systemet om dessa köer skall kunna betas av. Vi har att ta hänsyn till den ökade vårdefterfrågan på grund av åldersfrekvensen hos befolkningen och på grund av nya operationsmetoder, vilket kräver att specialistläkare utbildas för att klara av denna typ av operationer. Vi måste också ta hänsyn till ekonomin i landstingen och i staten, som måste ges möjlighet att beta av köerna. Det är inte så enkelt att man bara behöver ändra litet i systemet för att komma bort från problemen. Jag tror att de är betydligt mer vittomfattande än vad Daniel Tarschys påstår i sitt inlägg. Bland de 28 motioner som behandlas i detta utskottsbetänkande finns ett stort antal som berör landstingsverksamheten i Västerbotten och därmed i den norra sjukvårdsregionen. I motion S0417 framförs ett sedan länge ställt krav om att rättspsykiatrisk verksamhet skall fullföljas även för Umeåregionens del. I dagsläget sker den rättspsykiatriska utredningen inte i närheten av bostadsorten när det gäller klienter från de fyra nordligaste länen. Det har hänt att svåra utredningar har fått ske nere i Skåne. Det har medfört ytterst traumatiska upplevelser för den som står mitt i en brottmålsutredning och lider av psykisk sjukdom. Man kan även tänka sig in i de svårigheter som föreligger från den undersökande klinikens sida då det gäller att kunna sätta sig in i den situation som den till undersökning hänvisade lever i. Detta har varit en mycket lång historia om avtal mellan staten och Västerbottens läns landsting, vilka inte följts upp från statens sida. Lokaler har funnits färdiga ett stort antal år, och det kan inte råda något tvivel om riktigheten i att dessa undersökningar skall ske i Umeå. Det har bara varit staten som inte visat något intresse. Nu verkar en lösning vara inom synhåll, då ärendet bereds i regeringskansliet och verksamheten inom kort kan komma i gång. Jag kommer med uppmärksamhet att följa den fortsatta handläggningen av detta ärende och det gör även mina utskottskolleger, som betonar detta i det särskilda yttrande som de fogat till detta betänkande. När det gäller min motion angående flyktingcenter i Hällnäs sjukhem, kan jag förstå att det för utskottet kan finnas vissa tveksamheter i att förorda att denna verksamhet skall förläggas till ett visst ställe. För den som besökt Hällnäs sjukhem kan det dock inte finnas någon tveksamhet inför att hemmet skall användas för vårdändamål. Sverige är inte speciellt väl framme när det gäller att ta hand om tortyroffer. Vi har först under november månad 1985, på enskilt initiativ, öppnat ett vårdhem för dessa människor. Nu har både invandrarverket och socialutskottet frånsagt sig möjligheten att utnyttja vårdhemmet i Hällnäs för denna uppgift, och jag får finna mig i det. Jag anser det viktigt att frågan om dessa torterades rehabilitering verkligen tas på allvar. I den ström av flyktingar som passerat Sveriges gränser finns ett stort antal som behöver denna vård för att kunna återvända till ett något så när normalt samhällsliv. Under allmänna motionstiden väcktes också motioner om krav på thoraxkirurgisk verksamhet vid regionsjukhuset i Umeå. Detta är inte heller någon ny sak, utan den har varit föremål för tidigare motioner, frågor och interpellationer i riksdagen. Dagens thoraxkirurgi bedrivs vid fyra kliniker: i Lund, Göteborg, Helsingfors och Uppsala. De patienter som i dag utreds i Umeå sjukvårdsregion opereras i Uppsala och får sedan mycket snabbt återvända till Umeå för eftervård. Antalet operationer som krävs för att täcka behovet av thoraxkirurgiska ingrepp med s.k. by pass-operationer kan inte uppnås med den operationskapacitet som i dag redovisas. De flesta fall av hjärt-kärl-sjukdomar som kräver operativt ingrepp finns i Norrlandslänen och det pågår projekt som vill förhindra en fortsatt utveckling av frekvensen hjärt-kärl-åkommor. Det gäller först och främst kostförändringar och motionsvanor. Detta sker i dag bl.a. i Norsjö kommun, med tillskyndande av WHO. Detta till trots finns det i dag en klar statistik som visar det förhöjda operationsbehovet hos de människor som bor i Norrlandslänen. Med nya behandlingsmetoder kommer man att kunna komma till rätta med kärlförändringar utan öppen bröstkirurgi. Detta kräver dock en tillgång till thoraxkirurgi. Även om den behandlingsmetoden visar sig verkningsfull och användbar, kommer det, för att täcka operationsbehovet, att krävas en utbyggnad av operationsfrekvensen som inte kan klaras på de nuvarande klinikerna. Detta innebär att det finns behov av en ny klinik för denna verksamhet. Av många skäl borde det vara självklart att Umeå fick den klinik som skulle öppnas för denna verksamhet. Av underlaget att döma finns det motiv för detta. Av stor betydelse är att Umeå, som utbildningsort för läkare, också får denna del som underlag för forskning och vidareutveckling. För den enskilde patienten är det också en fördel att slippa transporter i nyopererat skick, inte minst med tanke på avståndet från de norra delarna av Sverige ner till Uppsala. Patientunderlaget för Uppsalaregionen är fullt tillräckligt för att ge den kliniken sysselsättning även om en klinik i Umeå skulle öppnas. Detta framgår även av den till utskottsbetänkandet fogade reservationen nr 2, som jag yrkar bifall till. I utskottsskrivningen läggs det på socialstyrelsens och Landstingsförbundets ansvar att besluta om och var denna utbyggnad av verksamheten skall förläggas. Jag tror att det hade varit en fördel om också socialutskottet haft en uppfattning i frågan. Till sist vill jag, herr talman, bara kort kommentera en motion som utskottet avstyrkt och som berör allmän undersökning för att spåra prostatacancer hos män. Just den cancerformen är den som är vanligast hos män och som orsakar de flesta dödsfallen. Utskottet avfärdar motionen kort och gott med att upptäcktsfrekvensen skulle vara så låg att det inte lönade mödan att söka spåra denna cancerform i tidigt skede. Jag vill nog påstå att man varit något för kategorisk när man med detta så snabbt avfärdar en motion. Det finns läkare som på allvar framhållit vikten just av att tidigupptäcka prostatacancer, och den alltmer förbättrade operationstekniken är anledning nog att överväga en allmän hälsokontroll. Vi gör det i dag när det gäller livmoderhalscancer och bröstcancer. Kan orsaken till att intresset är så lågt för denna grupp vara att det inte finns någon som ställer upp för mäns rätt att undgå en smärtsam och starkt dödlig sjukdom? På samma sätt som tidigupptäckt av bröstcancer har samband med överlevnad måste också en tidigt upptäckt prostatacancer öka möjligheterna till överlevnad. Men jag vill inte tro att det är intressenterna som är för svaga för att kräva denna undersökning, utan anledningen är att det finns en stark tro på att en allmän hälsokontroll skall komma åt problemen. Det är bara att hoppas att utvecklingen går därhän att även mäns cancerrisker snabbare spåras och upptäcks så att man skall kunna sänka frekvensen av denna sjukdom, som kräver så många dödsfall. Många andra motioner kunde ge underlag för inlägg här, men mycket av det vi behandlar tillhör landstingsvärlden, och vi har avhänt oss alla möjligheter att tycka till om de rådande förhållandena — annat än i svaga eller positiva skrivningar i utskottsbetänkandet.
Herr talman! Både Blenda Littmarck och Karin Israelsson sade att jag förenklade problemet. Det är möjligt att det är så och att problemet är svårare än jag påstår. Men om det nu är svårt, borde det då inte finnas ännu starkare skäl för riksdagen att trycka på regeringen för att ta krafttag? Båda de senaste talarna har gett ytterligare starka skäl för att riksdagen bör bifalla reservation 10.
Herr talman! Det är så, Daniel Tarschys, att det ofta blir komplicerat när man sätter sig in i problemen. Ju mer man vet, desto mer komplext blir det hela och desto svårare att lösa med enkla åtgärder. Det folkpartiet pekar på i reservationen äger naturligtvis sin riktighet, men det behöver dessutom kompletteras med andra synpunkter, som både jag och Blenda Littmarck har givit i våra inlägg. Detta har också samband med vårt sätt att hantera sjukvårdsfrågorna i riksdagsarbetet. Det blir ofta ytligt och i anledning av någon motion. Därför får vi detta resultat — vi hinner aldrig tränga tillräckligt djupt in i problematiken, vilket vi borde göra. Vi får förlita oss på att Landstingsförbundet och även socialstyrelsen bearbetar problemen.
Herr talman! Det är självklart att Landstingsförbundet har en viktig funktion, men vad jag påpekade i mitt anförande var att här finns en sammankoppling av flera olika intressen. Sjukförsäkringen betalar pengar till dem som står i köerna, färdtjänsten betalar för transporter, och arbetsgivare lider av att någon är borta från jobbet. Det är helt enkelt många olika kostnadsbärare som är inblandade. Just i en sådan situation, när man har ett samhällsproblem som berör flera olika parter, är det väsentligt att regeringen fyller en samordnande funktion. Det är därför vi menar att det är viktigt att riksdagen nu trycker på regeringen så att regeringen aktiverar sig och tar initiativ för att lösa de olika konflikter som finns och främja en hantering av problemet som leder till att sjukvårdsköerna kan försvinna eller förkortas.

Herr talman! Benämningen oral galvanism är egentligen missvisande, eftersom det handlar om korrosion som i vissa fall kan leda till kroniska kvicksilverförgiftningar. Och egentligen har därmed 6,5 miljoner människor i Sverige oral galvanism, eftersom alla lagningar innebär spänningar. Ett bättre ord vore därför tungmetallförgiftningar. Dentalt amalgam består till 50 96 av kvicksilver. Övriga material som mest används är tenn, silver och koppar. Amalgam har, precis som de flesta andra metaller, en benägenhet att korrodera, dvs. fräta. Hastigheten på korrosionen beror bl.a. på den omgivande miljön. Om olika metaller kommer i kontakt med varandra, t.ex. guld med amalgam, kan galvaniska strömmar uppstå, som i sin tur kraftigt ökar denna korrosion. Det finns forskning som visar att yttre miljöfaktorer påverkar kvicksilverförgiftningen. De effekter som det effektiva jordbruket för med sig i form av brist på selen i vår kost, en ökad försurningsgrad i form av sänkt pH-värde och allmänna föroreningar i vår miljö medför ökad risk för förgiftning. Det som bevisar detta är att barn kan ha symptom utan att ha några lagningar av tänderna.

De som är sjuka orkar oftast inte bråka. De allra flesta som får sina fyllningar borttagna och ersatta med andra material blir friska. Under lång tid har socialstyrelsen hävdat att det inte finns någon anledning till oro när det gäller att ifrågasätta användningen av amalgam vid lagning av tänder. Tiotusentals kvicksilverförgiftade patienter har under årens lopp blivit feldiagnostiserade. Och under en lång tid har människor som drabbats av kvicksilverförgiftning avfärdats med att de har neurotiska besvär. Den senaste tidens rön har visat att frågan om oral galvanism, eller hellre tungmetallförgiftningar, måste lösas på ett tillfredsställande sätt både för de människor som drabbats av detta och för tandvårdens framtida utformning. Det skall också sägas att det inte är alla personer som bär amalgam i munnen som blir sjuka av detta, precis som alla rökare inte får lungcancer. Dental förgiftning ger hos dem som drabbas värst upphov till mycket lidande. Och deras problem späds på genom att samhället inte accepterar förgiftningen som en sjukdom. Den behandlande läkaren hittar ingen diagnos, ty sambandet finns inte beskrivet i läroböckerna. Läkarens slutsats blir att sjukdomen har sina rötter i psykiska problem. I motion 428 av centern föreslås att oral galvanism skall klassas som sjukdom. Utskottet avstyrker motionen med att riksförsäkringsverket yttrat att sjukpenning utgår om så svåra fysiska eller psykiska besvär föreligger att man inte kan arbeta. Det är en sanning med modifikation. Det är sant att en kvinna beviljats ersättning från försäkringskassan för att kunna byta ut sina amalgamfyllningar, men det fallet gällde allergi. Sambandet mellan amalgam och förgiftningar har aldrig erkänts. I Sverige finns ingen myndighet som är ansvarig för tandvårdsmaterial, och vem som helst kan också sälja vad som helst på den dentala marknaden. Biverkningar har hittills inte registrerats. Vid legeringar och rotfyllningar kan bl.a. följande material användas: kvicksilver, krom, kobolt, nickel, kadmium, bly, vismut, kloroform, klorerade fenoler, formalin och mycket mera. Dessa ämnen är i andra sammanhang underkastade stränga restriktioner — men inte i fråga om våra tänder. Det är märkligt. Detta hade jag ingen vetskap om innan jag började läsa om tungmetallförgiftningar i våra munnar. I dag borde det inte finnas någon anledning att tveka om attityden till amalgam. Men det finns behov av att utföra en undersökning på bred statistisk bas av personer med symptom som kan misstänkas vara kvicksilverförgiftade på grund av amalgam i munnen. Den expertgrupp utskottet hänvisar till, som socialstyrelsen tillsatt, kommer inte att tillföra denna fråga något nytt, eftersom den bara skall sammanställa befintlig forskning. Det finns således ett behov av förnyad utredning. nämligen om detta i utskottets betänkande. Betyder det att dessa människor skall få rätt att byta ut gamla lagningar mot annat material kostnadsfritt? Det är ju tydligen det enda som hjälper. Så skulle jag vilja övergå till en annan fråga, nämligen primärvården. En hög kvalitet på vården av blivande mödrar och barn drevs fram av framför allt arbetarrörelsens kvinnor. Den låga spädbarnsdödligheten i vårt land har säkerligen ett samband med vår höga kvalitet inom mödraoch barnhälsovården. Detta får inte raseras av ”sparsamhetsivrare”, som gärna offrar en god hälsooch sjukvård för att kortsiktigt minska utgifterna. Många landsting har redan fattat beslut om eller överväger att inom kort införa en förändrad organisation för barnhälsovården, så att även barnavårdscentralerna i tätorterna inordnas i distriktsvården. För att upprätthålla kvaliteten föreslår vpk att barnläkare och gynekologer även i framtiden skall knytas till primärvården. En allmänläkare har i sin vidareutbildning till specialist i allmänmedicin bara fyra månaders utbildning i barnhälsovård mot den utbildade barnläkaren som har tre år. Lika knapp är utbildningen för allmänläkaren när det gäller kvinnosjukdomar och förlossningar. Socialministern, som har debatterat denna fråga några gånger, tycker tydligen att dessa fyra månader räcker för att ge kvinnor och barn en fullgod vård. I ett frågesvar i riksdagen sade hon nämligen följande: ”Tillgången på läkare med fullgjord vidareutbildning inom gynekologi/ obstetrik gör det möjligt för ett betydande antal av dem att arbeta inom primärvården.” Jag delar inte denna uppfattning. Det gör inte heller barnmiljörådet. Barnmiljörådet säger i ett uttalande: ”Barnhälsovården är i dag organiserad dels som barnavårdscentraler, främst i tätorter, dels genom distriktsvården, främst i glesbygd. Verksamheten har fungerat utomordentligt väl och nått i stort sett alla barn. Barnmiljörådet konstaterar att en förändrad organisation av barnhälsovården är på väg eller är redan beslutad i många landsting, så att barnavårdscentralernas uppgifter kommer att övertas av distriktsvården. Barnmiljörådet finner det förståeligt om många med barnens bästa för ögonen oroas när barnavårdscentralerna överförs till distriktsvården.

Att barnhälsovården är betydelsefull visar besöksstatistiken. 100 26 av spädbarnen och nio av tio fyraåringar kommer till barnavårdscentralerna. Om mödraoch barnhälsovården helt inlemmas i primärvården ökar också risken för att dessa verksamheter avgiftsbeläggs på samma sätt som övrig sjukvård. Till slut skulle jag vilja fråga utskottets talesman, John Johnsson, vilken Den allmänna sjuk 3 ; S sorts behandling de människor som lider av förgiftningar skall få. Det står Med det anförda, herr talman, yrkar jag bifall till vpk-reservationerna i — Prot. 1985/86:134 detta betänkande. 6 maj 1986 Senare kommer John Andersson att ta upp frågan om bristen på läkare i Ht Den allmänna sjukglesbygd.

Herr talman! I föreliggande betänkande från socialutskottet behandlas bidrag till allmän sjukvård m.m. Jag skall göra några kommentarer till villkoren för en god sjukvård för alla i vårt samhälle. Vissa grupper i vårt samhälle är utsatta för större och allvarligare hälsoproblem än andra. Sådana riskgrupper finner man ofta bland arbetare, lägre tjänstemän, arbetslösa, barn i låginkomstfamiljer m.fl. Basen för folkhälsoarbetet är den solidariska välfärdsoch socialpolitiken. Dagens hälsoproblem måste åtgärdas utifrån en helhetssyn på samhällsutvecklingen. För en bättre folkhälsa måste därför såväl alla berörda samhällssektorer och folkrörelser som allmänheten engageras. Ett aktivt och målinriktat hälsopolitiskt arbete förutsätter vidare att kunskaper och information om hälsoutvecklingen finns lätt tillgängliga. Det övergripande målet för hälsooch sjukvårdspolitiken är att vården ges på lika villkor och att vid sjukdom alla erhåller god vård oberoende av kön, boendeort eller betalningsförmåga. En grundläggande förutsättning för principen om vård på lika villkor är att tillgängliga finansiella och personella resurser fördelas efter befolkningens behov av vård. Ett problem inom denna sektor är speciellt bristen på läkare i glesbygden, medan läkartätheten i de befolkningstäta områdena är stor. Utskottet har vid flera tidigare tillfällen behandlat läkarfördelningen till glesbygden och då understrukit vikten av att åtgärder vidtas. Som framgår av betänkandet arbetar en särskild grupp inom socialdepartementet med läkarförsörjningen till glesbygden. I samband med behandlingen av förslaget om medelsanvisning för ett antal olika ändamål på hälsooch sjukvårdens område behandlar utskottet 28 motionsyrkanden med krav och förslag av skilda slag. De flesta motionsyrkandena har avstyrkts av ett enigt utskott, då de i de aktualiserade frågorna redan på något sätt är föremål för åtgärder och då andra har varit inaktuella. Till utskottsbetänkandet har fogats 11 reservationer. Reservationerna, som har kommenterats här av tidigare talare och som omfattar skilda delar av betänkandet, avstyrks. De ämnesområden som reservanterna har tagit upp har på ett utomordentligt sätt redovisats i utskottsbetänkandets majoritetsskrivning, som har antagits med breda majoriteter, varför jag, herr talman, inte behöver kommentera dem ytterligare. Daniel Tarschys är besviken på utskottsmajoriteten, och det må han väl vara. Utskottsmajoriteten kan väl också vara besviken på Daniel Tarschys. Herr talman! Med det anförda yrkar jag på samtliga punkter bifall till utskottets hemställan.